Fru talman! I en intervju i amerikansk TV reagerade USA:s nye president Ronald Reagan mot att det bråkas mer om övergrepp i väst än i öst. Han såg ingen annan förklaring till detta än att det är lättare för journalister att få information om vad som händer i länder med öppna gränser. Den förklaringen kunde han inte godta, och han fördömde därför i kategoriska ordalag massmedias selektiva intresse för mänskliga rättigheter. Visst bråkar vi mer om missförhållanden i demokratier än i kommunistländer, men det beror inte bara på skillnader i informationens lättillgänglighet. Vi väntar oss mer, vi kräver mer av demokratierna. Framför allt väntar vi oss mer av USA än av Sovjet. Det är naturligtvis viktigt att vi har perspektiv på vad som händer och sinne för proportioner. Det skadar inte att vi ibland säger ifrån att vi är medvetna om att kommunism är oförenlig med frihet och att kommunisterna i många länder visat sig vara svåröverträffade mästare i konsten att förtrycka och plåga människor. Då och då påminns vi ju också om detta genom skakande dramatik på världsscenen, såsom nu i Afghanistan och i Polen. Mot den bakgrunden upplever vi det emellertid så mycket mer vemodigt när vi nu måste konstatera att supermakterna, paradoxalt nog, blivit varandra mer lika sedan en notorisk kommunistätare och utpräglat konservativ republikan har tagit Vita huset i besittning. Och Bresjnev har aldrig visat någon entusiasm för Helsingforsavtalets bestämmelser om mänskliga rättigheter. För ryssarna är inskränkningar i enskilda människors frioch rättigheter i princip något som bara angår regering och myndigheter i vederbörande land. Att försöka hjälpa förtryckta människor i ett annat land är med deras synsätt en otillbörlig inblandning i det landets inre angelägenheter. Västvärldens inställning har traditionellt varit den motsatta: respekterandet av mänskliga rättigheter är en internationell förpliktelse som angår oss alla. Men den nya amerikanska administrationen tycks på denna punkt ha åsikter som ligger mycket nära den ryska uppfattningen. Enligt den nyutnämnde statssekreteraren för mänskliga rättigheter i det amerikanska utrikesdepartementet, Ernest Lefever, skulle det vara övermaga av USA att försöka ändra på ”the domestic behaviour” — beteendet på hemmaplan — hos allierade eller ens hos fientligt inställda regeringar. Det är, om man får tro en artikel i New York Times häromdagen, en gammal käpphäst hos Lefever att Washington inte ”bör bestraffa trogna och pålitliga allierade genom att väsnas för mycket om att de har blod på mattan”. Även själva valet av Lefever till den känsliga posten som statssekreterare för mänskliga rättigheter avslöjar i sig åtskilligt om president Reagans syn på dessa rättigheter och den roll de bör spela i utrikespolitiken. Enligt veckotidningen The Nation hade valet mycket väl kunnat falla på Lefever även om uppgiften att utse innehavare av befattningen hade anförtrotts åt en kommitté bestående av Sydkoreas diktator, Chiles president Pinochet och premiärminister Botha i Sydafrika. Bedömningen hade kanske stått sig även om valkommittén hade utökats med Bresjnev. Båda supermakterna bevakar svartsjukt sina resp. intressesfärer. Båda har nu ledare med samma benägenhet att ta ställning till konflikter i andra länder med utgångspunkt så gott som uteslutande från en bedömning av deras inverkan på maktbalansen mellan supermakterna. Både El Salvador och Afghanistan är tragiska belägg för denna tes. Reagan tänker inte tåla att gerillan i El Salvador militärt besegrar den USA-stödda juntan och skapar ”ett nytt Cuba” på USA:s bakgård. Bresjnev tänker inte tillåta att Afghanistan utvecklas till ett Sovjetfientligt grannland under en regim utanför Kremls kontroll. I ingetdera fallet är supermakten beredd att ta hänsyn till ett underkuvat folks krav på frihet från tvång och nöd. När ryska vapen hittar vägen till gerillan i El Salvador samtidigt som den sittande regimen får hjälp av amerikanska experter ökar spänningen mellan supermakterna. Likaså när amerikanerna hotar att ge stöd åt rebellerna i det av ryska trupper ockuperade Afghanistan. Den tråd på vilken freden i världen hänger blir då ännu litet tunnare och skörare. Men i båda fallen är det fattiga människor i fattiga länder som får betala det omedelbara priset för supermakternas rivalitet. För dem ökar armodet. För dem skjuts frihetens timme upp ytterligare. Deras mänskliga rättigheter kommer ännu mer i kläm. Supermakternas hårda koncentration på strategiska intressen rymmer åtskilliga faromoment. En fara som lurar på den supermakt som av strategiska skäl ingriper med vapen och soldater för att stötta en förtryckarregim är att man frestas att underskatta folkets hat mot förtryckaren som valts till vän och att överskatta möjligheterna att kväva en revolution med vapen. Ju längre tid som förflyter och ju mer prestige som supermakten investerar i sin bundsförvants seger, desto svårare kan det bli att dra sig ur konflikten. Därav riskerna för nya Vietnamkrig. Konflikten mellan en supermakts strategiska intressen och ett plågat folks längtan efter frihet och rättvisa finns inte bara, fullt utbildad, i E1 Salvador och Afghanistan. Den finns också latent på många andra håll. I så skilda delar av världen som Polen och södra Afrika kan den bryta ut när som helst med explosiv kraft. Också den israelisk-arabiska konflikten i Mellanöstern skulle kunna anföras som exempel i detta sammanhang. Beträffande Polen vet alla att Sovjet inte skulle tolerera ett sammanbrott för det kommunistiska systemet i detta så viktiga grannland. Polackernas egen vetskap om detta och deras självpåtagna försiktighet lär i dag vara den enda, bräckliga garanti som finns för att inte en begynnande facklig frigörelse skall krossas genom militär intervention — kanske inte utförd av ryska soldater men ändå i rysk regi. Den vita regimen i Sydafrika må vara rasistisk. Men Sydafrika tillhör den kategori ”trogna allierade” som USA inte anser sig kunna överge. Det har Reagan själv nyligen slagit fast och samtidigt erinrat om de sydafrikanska mineraltillgångarnas betydelse för industriländerna. Sådana uttalanden av USA:s president torde vara avsedda som varningar både till Sovjet att inte lägga sig i och till de svarta ledarna för ANC att de inte skall göra sig några illusioner om framsteg i kampen för människovärde. Så lever vi med dagliga påminnelser om att det kan komma att inträffa på nytt, om och om igen, att ett förtryckt folks krav på frihet och rättvisa möts med vapen och soldater från en supermakt som ingriper på förtryckarnas sida för att värna om egna förmenta eller verkliga intressen och för att hävda sin makt i ett globalt perspektiv — dvs. gentemot den andra supermakten. I Sydamerika lyder en stor del av kontinenten, framför allt hela den södra konen, under denna förbannelse. Där hade Carters rättighetspolitik — trots vacklan och inkonsekvens — ändå fått åtminstone viss dämpande effekt på försvinnandena, tortyren och de politiska morden. Denna broms på militärdiktaturernas framfart är borta nu, och signalerna från Vita huset under Reagan bådar inte gott för folken i Sydamerika. Jag tänker bl.a. på det amerikanska närmandet till Pinochets Chile, på planerna att exportera amerikanska vapen till sådana länder som Argentina och Chile och på prutningarna och omdirigeringen av u-hjälpen till länder och projekt som är behagliga för Reaganadministrationen och stämmer med dess maktpolitiska strävanden. Regeringsdeklarationen visar att utrikesministern är välgörande medveten om riskerna med en amerikansk Latinamerikapolitik, som bortser från social rättvisa och i stället domineras av strategiskt stormaktstänkande. Fru talman! De kalla konservativa vindarna blåser också över vår del av världen. Även hos oss i Västeuropa sitter friheten och de mänskliga rättigheterna trängre än förut. Även vi påverkas av det kyligare klimatet mellan supermakterna. I Västtyskland tycks nynazismen ha skrämmande opinionsframgångar, och i presidentvalskampanjens Frankrike faller de etablerade partierna undan ett gott stycke för ”la nouvelle droite”, den nya högern, med dess hårda evangelium, dess elitism och blinda tro på marknadskrafter, dess främlingshat och nakna försvar för egoism och orättvisor. Dödsstraffets vänner är på marsch. I Frankrike vill — om man får tro färska opinionsundersökningar — en överväldigande majoritet av folket ha kvar giljotinen, och i Italien arbetar starka krafter för att återinföra dödsstraffet. Än så länge är de ultrakonservativa strömningarna i hjärtat av Europa mest ett hot mot materiell välfärd och sociala landvinningar. Men i det fria Europas utkanter vacklar demokratin och undermineras respekten för människovärdet. I Turkiet har det demokratiska styrelseskicket brutit samman och militärerna tagit över. I Spanien misslyckades nyligen en av Guardia Civil iscensatt statskupp, men det vore en illusion att tro att faran för den spanska demokratin är över med det. Just från Turkiet och Spanien har Amnesty International rapporterat utförligt om tortyr som ett av polisen flitigt anlitat medel i kampen mot det politiska våldet. När dessa rapporter fördes på tal inför Europarådets parlamentariska församling i januari i år blev emellertid reaktionen en axelryckning. I och för sig begärdes inte mer än att församlingen skulle försöka ta reda på sanningen bakom Amnestys uppgifter om bruket av tortyr i stater som tillhör organisationens egen medlemskrets. Men trots att skyddet av mänskliga rättigheter är en huvuduppgift för Europarådet blev svaret: Nej, det skall vi inte intressera oss för! Denna attityd får mig att tänka på den belgiske premiärministern Paul-Henri Spaaks omdöme om Europarådet på 1950-talet.

Om vi är beredda att stillatigande acceptera tortyr, vilka övergrepp skall vi då inte blunda för? När detta är sagt skall jag genast tillägga — och jag gör det med odelad glädje — att den svenska delegationen i församlingen enhälligt, alltså inkl. sina moderata representanter, intagit en annan, förnuftigare och mänskli gare hållning än församlingens majoritet. Fru talman! Med Margaret Thatchers seger i Storbritannien och Ronald Reagansi USA har pendeln svängt långt åt höger. Vi vet inte vid vilken punkt den kommer att stanna den här gången. Men historien har lärt oss att ju kraftigare pendeln svänger åt ett håll, desto kraftigare svänger den också tillbaka när den dagen kommer. Det är en lärdom som de mera sansade högerkrafterna i västvärlden borde besinna innan det är för sent. Därmed skulle de göra inte bara sig själva utan också demokratin och kampen för de mänskliga rättigheterna en tjänst.

Fru talman! Herr Lidbom skall förvisso säga det han vill säga. Men det han anförde nu har ju hans partiledare redan sagt, och han uttryckte det på ett retoriskt kanske ännu skickligare sätt. Därför, fru talman, skulle jag snarare vilja kommentera någonting som herr Lidbom inte har sagt. Jag lyssnade först på herr Hellström för att få höra någonting om socialdemokratins principuppfattning när det gäller de handelspolitiska frågorna. Men jag fick inte höra något om den. Då blev jag naturligtvis spänd på vad herr Lidbom, såsom förutvarande handelsminister, skulle säga i denna centrala fråga. Nu har jag lyssnat på herr Lidbom, men inte heller av honom har jag fått höra något om socialdemokratins huvudlinje i de handelspolitiska frågorna f. n. Utvecklingen i El Salvador är säkert en utomordentligt betydelsefull fråga, som är ägnad att kommenteras. Men det är konstigt, fru talman, att socialdemokraterna, i nuvarande internationella ekonomiska skeende, inte alls vill uttrycka några idéer om vad som händer i handelspolitiska avseenden. Mer än hälften av vår industriproduktion går dock på export. Och det är inte alldeles oviktigt vad som händer med våra importmöjligheter. Detta är alltså utomordentligt betydelsefulla frågor. Att socialdemokraterna inte vill göra klara deklarationer i denna debatt är särskilt allvarligt, eftersom de också i andra länder skapat förvåning och missförstånd när det gäller vad som är deras uppfattning. I Sverige och — det vill jag försäkra herr Lidbom — också utomlands tycks man mena att socialdemokraterna inte heller när det gäller handelspolitiska frågor har någon bestämd uppfattning. De irrar mellan retoriska hyllningar om frihandel i Brandtkommissionen och protektionistiska funderingar i praktiken hemma i Sverige.

Fru talman! Man kan i och för sig diskutera det kloka eller icke kloka i att koppla ihop den handelspolitiska och den utrikespolitiska debatten. Jag tror för min del att det egentligen varit klokare att koppla ihop debatten om handelspolitiken med en ekonomisk debatt. Även herr Burenstam Linders anförande i dag utgör ett stöd för den hypotesen. Nu för vi emellertid en utrikesoch handelspolitisk debatt. Den inleddes av utrikesministern. Jag har valt att tala om utrikespolitik. Om det ämne jag har talat om inte intresserar herr Burenstam Linder, så beklagar jag det. Det är tråkigt att herr Burenstam Linder skall behöva ge intryck av att vara bandhunden som står där med sitt ödsliga skall utan att hitta någon att bita. Jag är ledsen att han inte hittar någon att bita, men jag tänker för dagen inte hjälpa honom på traven.
Fru talman! Vad Carl Lidbom säger intresserar mig alltid, och vad herr Lidbom vill tala om skall han också tala om. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på att de handelspolitiska förhållandena för svensk del är utomordentligt betydelsefulla. Tidigare har också socialdemokraterna varit intresserade av att göra mycket klara deklarationer härvidlag.

Fru talman! Enigheten i dagens utrikespolitiska debatt beror antagligen på de växande motsättningarna mellan öst och väst och den oro dessa skapar när det gäller en fredlig utveckling i världen. Naturligtvis skapade valet av en ny president i USA både förväntan och osäkerhet om huruvida den nye presidenten skulle bidra till en ökad avspänning mellan supermakterna eller om det kalla kriget skulle bli än kallare. För alla dem som strävar efter en sådan ökad avspänning utgjorde president Reagans förebud om starkt ökade militärutgifter en fara för att det senare alternativet skulle förverkligas. Någon har sagt att världen just nu befinner sig mitt uppe i budgivningen i ett storpolitiskt pokerspel, där insatserna är höga. Den hårda amerikanska attityden gentemot Sovjet kan med andra ord ses som ett försök att svetsa samman västländerna mot den förmodade sovjetiska faran. Bresjnev störde den amerikanska strategin med ett raskt drag genom sitt tal vid partikongressen. Detta gjordes omsorgsfullt genom senare personligen överlämnade förslag till de olika regeringarna om bl.a. ett toppmöte. Den ryska invasionen i Afghanistan var ett brott mot FN-stadgans grundläggande principer. Men det vore fel att förneka att den också gav amerikanerna ett starkt argument i kampen mot kommunismen. På samma sätt har de amerikanska vapenleveranserna till El Salvador gett vänsterkrafterna argument mot USA:s roll i världspolitiken. Sedan FNL-rörelsen dött, såvitt jag förstår en kvalfull död, till följd av förödande fakta om Vietnams ovilja och oförmåga att leva upp till de ideal som FNL-rörelsen förenade med Vietnams kamp, har det i världen saknats effektiva möjligheter att angripa USA. Nu ser man en möjlighet till en ny antiamerikansk rörelse, och det vore blåögt att inte tro att den kommer att tas till vara av vänsterkrafterna. Och det finns orsak därtill. tredje världen i ökad utsträckning skall inriktas på militärt sådant, skrämmer oss. Vi har under decennier kunnat konstatera östsidans preferens för militära hjälpaktioner i biståndsarbetet och måste ta avstånd från en övergång till liknande idéer på amerikansk sida. Frånsett den allmänna upprustningseffekt som följer på sådana insatser innebär dessa också att Övriga stater i världen får ta på sig en större del av det humanitära och tekniska bistånd som är nödvändigt. Hur skall man i länder som Sverige kunna bibehålla en vilja till hjälp åt nödlidande länder, om bägge stormakterna koncentrerar sina insatser till militärt bistånd? Gertrud Sigurdsen gav i sitt anförande en kanske litet väl färgad bild av vad kampen i El Salvador gäller. Enighet om vad som händer El Salvador råder, sade hon. Låt mig i stället formulera det så här: Det råder enighet om folkets i El Salvador rätt att kämpa för demokrati och frihet, och det råder enighet om att lösningen måste ske förhandlingsvägen med deltagande av USA. Därför gladde det mig när utrikesministern i regeringsdeklarationen uttalade att vår uppgift inte är att primärt ta ställning till den ena eller den andra parten utan att hävda de principer om social rättvisa och politisk frihet som vårt eget samhälle bygger på. Jag ställer mig däremot frågande till den motsättning som kan finnas i utrikesministerns senare i regeringsdeklarationen gjorda konstaterande, att världens demokratier har att välja sida i den strid som pågår mellan ett rådande fåtalsväldes anspråk och människors krav på att få mer rättvisa. Det är inte — och det är här jag ställer mig tveksam — en kamp mellan sovjetstödd Cubakommunism å den ena sidan och en demokratisk regim å den andra sidan. Uppgifter som har publicerats i åtskilliga av världens tidningar, bl.a. i Le Monde, visar helt tydligt att Cubakommunismen är starkt representerad i kampen i El Salvador. Varför förnekar utrikesministern det? Visst skickar östsidan vapen till gerillan. Jag behöver bara hänvisa till den salvadorianske kommunistledarens Shafik Handals rapport från sin resa i Östeuropa, Asien och Afrika i somras, då han mottogs av bl.a. partichefen Le Duan i Vietnam och fick vietnameserna att gå med på att skicka 60 ton vapen, att fraktas från Ho Chi-Minh. Vapen har kommit från alla tänkbara östländer. Redan i september hade 130 ton anlänt från Cuba, och trafiken fortsätter. För att den skall brytas — och det är här den stora enigheten råder — fordras förhandlingar, och sådana måste komma till stånd. Världen får inte stillatigande åse hur ett litet land bryts sönder av inre strider, som aldrig hade kunnat nå den omfattning de fått utan stormakters inhopp. Herr talman! Upprustning, var den än förekommer, kan aldrig gagna freden. Motsatt gäller att nedrustning är ett viktigt led i fredssträvandena. Men jag vill gå ett steg längre och säga att bara diskussioner om nedrustning och rustningskontroll är fredsbevarande. Ingen kommer någonsin att få veta huruvida Sovjets tolerans när det gäller händelserna i Polen hade varit mindre, om inte den europeiska säkerhetskonferensen i Madrid pågått samtidigt som Solidaritet förde fram sina ökade krav. Kanske var dett.o.m. så, att just den pågående konferensen gav styrka åt Walesa och hans fackföreningars agerande. I så fall torde Madridkonferensen inte ha varit förgäves. Herr talman! Madridkonferensen är inte avslutad, och det är inte säkert att den, oberoende av förhållandena i Polen, kommer att ha varit förgäves. Det har sett mörkt ut, även om en viss ljusning kan skönjas. Det finns ännu inte något utkast till slutdokument, tidpunkten för konferensens avslutande är osäker och motsättningarna är fortfarande stora. Sverige har emellertid i Madrid fått ytterligare ett bevis på värdet av vårt lands alliansfrihet. Diskussion har inletts om möjligheten för neutrala och alliansfria stater att leda informella kontaktgrupper för att se vad som kan göras mot bakgrund av de nya signaler som kommit från stormakterna. Bresjnevs tal vid partikongressen medförde också en ökad aktivitet i Madrid. Det ryska förslaget om bl.a. ett toppmöte måste ses som ett försök att på diplomatisk väg lösa de motsättningar som finns och kan naturligtvis tyda på en omsvängning i den sovjetiska strategin. Man får dock inte bortse från den möjligheten att bakgrunden kan vara dels en förhalningsstrategi, dels ett sätt att vinna popularitet, eftersom förslaget står i skarp kontrast till Reagans fixering vid militära insatser. Säkert ligger i förslaget också ett test på huruvida Afghanistaninvasionen nu skall kunna anses accepterad. Herr talman! Från svensk sida får vi inte ge upp våra krav på att sovjetiska trupper skall lämna Afghanistan, och jag gladde mig åt att utrikesministern uttryckte den uppfattningen. Invasionen i Afghanistan innebar att den avspänning i världspolitiken som kunde skönjas förbyttes i misstroende. Det misstroendet kan inte försvinna genom politiska toppmöten, av vilket slag de vara må, om de inte följs av konkreta åtgärder i Helsingforsdokumentets anda. Sovjet har emellertid också i Madrid antytt vissa eftergifter, som kan ge resultat där nere. Viljan att diskutera möjligheterna till att utvidga området för förtroendeskapande åtgärder till Ural innebär en eftergift som förutses kräva motprestationer från västsidan. Det är viktigt att regeringen fortsätter att arbeta för att de svenska kraven på utvidgning av de s.k. förtroendeskapande åtgärderna förverkligas. Här finns emellertid en konfliktsituation. Nu när Madridkonferensen går mot sitt avslutande ligger det en fara i att man —- inte minst från svensk sida — biter sig så fast vid de möjligheter som en europeisk säkerhetskonferens skulle erbjuda, att man avstår från att se Madridkonferensen i dess historiska sammanhang. Helsingforsdokumentet är ett resultat som är unikt i det europeiska efterkrigssamarbetet mellan öst och väst. Dokumentets betonande av lämpliga rättigheter och samarbete inom många olika områden har givit det ett för världsfreden omistligt värde. Den första uppföljningskonferensen i Belgrad visade tydligt på svårigheterna för staterna att leva upp till dokumentets målsättning. Slutdokumentet då blev urvattnat och skapade en pessimism inför värdet av Helsingforsdokumentet. Skulle så Madridmötet inte kunna åstadkomma något över huved taget kommer pessimismen att växa ytterligare, och det finns risk för att Helsingforsandan aldrig återkommer. Vi får alltså inte se en europeisk säkerhetskonferens som ett alternativ till ett slutdokument — vi måste sträva efter ett både-och. En europeisk säkerhetskonferens kommer, med den utformning som kan skönjas, att bli en utdragen historia och ta år i anspråk. Den kommer likväl att ha ett stort värde och komplettera de förhandlingar som i dag förs på olika håll om nedrustning och rustningskontroll. I tiden närmare ligger emellertid FN:s särskilda generalförsamling om nedrustning nästa år. Den får särskild betydelse mot bakgrund av de stigande militärutgifter som nu förebådas. Herr talman! Våldet tycks gå segerrikt fram genom världen. En av de allra värsta formerna av våld är tagande av gisslan. Den utåt lugna ytan i det militärstyrda Pakistan har brutits av en ny kombination av politiska partier och en serie oroligheter som kulminerade i kapningen av det pakistanska passagerarplanet. Händelserna speglar säkert en växande opposition mot landets militärstyre. Vi kan i Sverige inte påverka utvecklingen i Pakistan. Men vi kan klart och högljutt ge uttryck för vår avsky för dem som på något sätt underlättar kaparnas framtida existens och/eller erbjuder asyl. Kapningen fick ett lyckligt slut för dem som var i planet. Men den borde inte få ett lyckligt slut för kaparna. Sverige bör agera i linje med FN-deklarationen om fördömande av tagande av gisslan och också uttrycka vårt lands fördömande av de länder som tar emot kapare och ger dem en fristad.
Herr talman! Ingrid Sundberg sade att det var en väl färgad bild jag gav när jag beskrev den enighet som råder om El Salvador. Ja, Olof Palme framhöll att dagens regeringsdeklaration var en av de bästa som hade lämnats från den borgerliga regeringens sida. Jag för min del uttalade att det som sägs om El Salvador i regeringsdeklarationen ställde jag mig helt bakom, och mitt inlägg hade ungefär samma innehåll, även om ordvalet kanske var ett annat. Vi socialdemokrater har alltså berömt regeringsdeklarationen. Om vi ser till det nu aktuella avsnittet är det för mig intressant att notera att Ingrid Sundberg som moderat riksdagsledamot sätter vissa frågetecken och undrar vad utrikesministern menar med följande uttalande: ”Vad det handlar om i El Salvador är inte en kamp mellan sovjetstödd Cubakommunism på den ena sidan och en sittande demokratisk regim på den andra. Vad det handlar om är en kamp mellan ett rådande fåtalsvälde och människornas krav på mera rättvisa. Det är i denna strid världens demokratier har att välja sida.” Ingrid Sundberg! Det här är inte utrikesministerns dokument, utan det är regeringens dokument. Bakom deklarationen står alltså även moderaterna i regeringen.
Herr talman! Låt mig börja med att säga till Gertrud Sigurdsen att visst är det regeringens dokument. Men jag pekade på, oberoende av detta, det ologiska i att utrikesministern i ett fall säger att vår huvuduppgift inte är att ta ställning för endera parten och i ett annat fall förfäktar att vi måste välja sida i en kamp som inte står mellan Cubakommunismen och de fria demokratiska krafterna. I den kamp som förs finns nämligen också ett starkt inslag av världskommunism. Jag vill på intet sätt säga att jag därmed stöder de amerikanska vapenleveranserna eller de militära insatser som USA över huvud taget gjort. Men jag tror, mot bakgrund av den debatt som förts i dag, att man också måste ge uttryck åt de synpunkter som kommit fram på många hålli världspressen och från många som varit i landet i fråga, nämligen att det inte är en enda stormakt som är invecklad i kampen. El Salvador har blivit ett centrum för en kamp mellan två stormakter. Den ena kan benämnas med USA:s namn. För den andra kan ordet Cubakommunism vara ett täcknamn, men det innefattar mer än landet Cuba. De synpunkterna, herr talman, står jag för.

Herr talman! Det är inte så ofta försvarsutskottets ledamöter begär ordet i den utrikespolitiska debatten. Det är kanske anmärkningsvärt, eftersom regeringens samlade redovisning av den politiska utvecklingen i världen, bortsett från de deklarationer som lämnats i dag, sker under rubriken Säkerhetspolitiska överväganden på försvarets huvudtitel. Här redovisas relationerna mellan stormaktsblocken och spänningsförhållanden och konflikter i olika delar av världen. Här ges också en summarisk bild av verksamheten inom FN -— resultaten av nedrustningsförhandlingar, fredsinsatser av olika slag och konferensverksamhet för bl.a. teknisk och ekonomisk samverkan mellan världens nationer. Här beskrivs självfallet också den militärtekniska och strategiska utveckling som berör vårt eget land. Anledningen till att detta viktiga avsnitt om regeringens agerande och avsikter sällan blir föremål för debatt här i kammaren torde vara att deklarationerna under detta avsnitt tillkommer med utrikesdepartementets nära medverkan och att de som regel är utformade på ett vidsynt och ansvarsfullt sätt och därför sällan ger anledning till tvister. Oklarheter om vad som avses torde sällan uppstå. Anledningen till att jag nu begärt ordet hör, som Olof Palme antydde, samman med att regeringen så starkt betonat svenska förpliktelser när det gäller säkerhetspolitiken i Ncrden. Vi har även i en motion som väckts från socialdemokratiskt håll kompletterat den redovisning av den internationella utvecklingen som getts i propositionen. Det finns dock ingen anledning, sedan man lyssnat på utrikesministern, att här närmare gå in på den delen av vår motion. Däremot finns det fortfarande skäl att i dagens debatt ta upp frågan om grunderna och målet för den svenska säkerhetspolitiken, som också berörts i motionen, inte minst därför att riksdagens ledamöter skall få en bakgrund till vad som redan är sagt. Redan förra året framhölls det under fjärde huvudtiteln att grannländerna hade intresse av en fortsatt fast svensk utrikesoch försvarspolitik. Det talades då faktiskt också om ”våra förpliktelser i Norden”. Vi tog inte upp frågan motionsvägen den gången i föreställningen att uttalandet av misstag blivit mer ”förpliktigande” än vad som var avsett. I utskottet blev vi dock överens om att markera en oförändrad uppfattning om grunderna för vår säkerhetspolitik genom att i utskottets betänkande ta med det uttalande som statsminister Fälldin gjorde 1977 om en oförändrad inriktning av vår alliansfria säkerhetspolitik. Detta uttalande stod i god överensstämmelse med vad som uttalats även 1972, då riksdagen fattade beslut om den mera långsiktiga försvarsplaneringen och då vi hade en socialdemokratisk regering. En speciell markering av förpliktelserna i Norden gjordes inte i utskottets uttalande.

Vi fick emellertid från kanslihuset beskedet att denna promemoria, vars innehåll föreföll vara känt för åtminstone några tidningar, var ett internt arbetsmaterial inom regeringen som icke kunde ställas till utskottets förfogande. I tidningsintervjuer med generaler i Natostaberna i Norge och Danmark har svenska folket emellertid fått besked om att dessa militärer med oro ser på utvecklingen i Sverige. När nu regeringen kommit tillbaka med samma deklarationer som i fjol har vi från socialdemokratiskt håll funnit det vara motiverat att ett klart besked äntligen lämnas om vad som ligger bakom de nya formuleringar som har införts. I år har försvarsutskottet fått en promemoria från försvarsdepartementet om vad som är innebörden av det som har skrivits om förpliktelser i Norden. Vi har då fått förklaringen att det endast skulle röra sig om förpliktelser mot oss själva, inte mot några andra. Uppfattningarna om vad som menas med det ena eller det andra ordet kan naturligtvis skifta. Men är det inte så, att ordet förpliktelser bör sparas för andra situationer än dem som det här gäller? Nu sägs det i propositionen, sedan läget ute i världen och i vårt närområde har beskrivits: ”I denna situation måste vi från svensk sida med fasthet uppfylla våra säkerhetspolitiska förpliktelser i Norden.

Detta har vi funnit även vara till gagn för stabiliteten i vår del av världen. Den som läser det som nu har föreslagits kan ju nästan få föreställningen att man nu vill göra en målsättning av det som tidigare framstått som uttryck för verkningarna av den valda säkerhetspolitiken. Tidigare har vi som sagt kunnat konstatera att vår alliansfria politik och vårt försvar varit till gagn för Norden, men därtill har vi lagt en rad andra fördelar som vår alliansfria politik medför och som bl.a. kan ge oss en speciell uppgift i FN:s fredsbevarande verksamhet, i arbetet för en vidgad rättsordning i världen. Över huvud taget kan det ge oss goda möjligheter att medverka till förändringar i den internationella miljö som kan leda till en ökad allmän säkerhet. Jag tror att det var mycket välgörande att utrikesministern tog tillfället i akt och gav kammaren ett klart besked om att säkerhetspolitiken alltjämt har detta mera vidgade perspektiv och inte fått en snävare målsättning. Låt mig bara — även om utrikesministern inte är närvarande — rikta följande fråga till honom: Är det rimligt och är det välbetänkt att försvarsutskottet icke skall få tillgång till en handling av den typ som Leif Leiflands promemoria sannolikt utgör? Jag tycker inte att en sådan behandling av ledamöter av försvarsutskottet kan gagna samförståndet och möjligheterna till gemensamma bedömningar.

Herr talman! Jag gör inte på något sätt anspråk på att i stället för utrikesministern svara på de frågor som Eric Holmqvist ställt. Det kanske ändå finns skäl att påpeka faran i att man genom ordrytteri skapar en osäkerhet om inriktningen av den svenska säkerhetspolitiken som är onödig. Det står i budgetpropositionen, försvarsdelen, att våra grannländers intresse av en fortsatt fast svensk utrikesoch försvarspolitik, inriktad på att vidmakthålla stabiliteten i det nordiska området, framstår som oförändrat högt. Och det gör det. Herr talman! Jag vill bara säga något om vad som hände under åren 1948-1949, då Tage Erlander mycket kraftigt arbetade för ett nordiskt försvarsförbund, som skulle stå neutralt och alliansfritt såsom en stark och balanserande faktor i den då gryende maktutvecklingen mellan öst och väst. Det gick i stöpet, sedan Norge och Danmark ansett sig bättre garderade genom att ansluta sig till NATO. Man tvivlade också på i vad mån vi hade möjlighet att vara en acceptabel försvarsmakt i det här samarbetet. De hänsyn till Finland som togs på 1940-talet i utformandet av den nordiska säkerhetspolitiken gör att man säkert från den tiden skulle i den socialdemokratiska regeringens agerande kunna hitta ord som förpliktelse, hänsyn, åtagande osv. Jag roade mig med att slå upp ordet förpliktelse i en ordbok. Förpliktelse är lika med skyldighet. Jag tror att det vore felaktigt att inte säga att vi har en skyldighet när det gäller bevarandet av vår särställning i den nordiska säkerhetspolitiken. I propositionen har man helt enkelt satt in en synonym för ”skyldighet”. Jag tycker att man kan erinra litet om ära, skyldighet och vilja. Det må kallas förpliktelse eller inte — jag tror ändå att herr Holmqvist och jag är fullständigt eniga om att någon förändring i den svenska säkerhetspolitiken inte ligger i ordet i fråga. Men vi är många som uppfattar det som ett misstänkliggörande från socialdemokraternas sida att vilja skönja en sådan förändring.
Herr talman! Jag ber att få konstatera, liksom Gertrud Sigurdsen gjorde tidigare, att Ingrid Sundberg tydligen har behov av att markera en annan ståndpunkt i den här frågan än den som framkom i utrikesministerns anförande. Vi får naturligtvis vänja oss vid att moderaterna sedan gammalt har en speciell uppfattning när det gäller den svenska säkerhetspolitiken och mycket kraftigare än andra partier betonar det militära försvarets roll i detta sammanhang. Den rollen skall inte undanskymmas, men jag tror att de insatser som på olika sätt görs i fredsbevarande syfte är långt viktigare för utvecklingen i världen. Dessa skyms undan när man försöker göra ett slags övergripande mål av det som trots allt bara är en del i vår säkerhetspolitik. Det här är inte att söka strid, men ända sedan det senaste försvarsbeslutet fattades har det varit svårt att av försvarsministern få en skrivning när det gäller säkerhetspolitiken som motsvarat vad vi socialdemokrater önskat och vad som stått i överensstämmelse med den politik som fördes tidigare. Jag vill bara konstatera ännu en gång att det var mycket välgörande att utrikesministern för sin del så kraftfullt slöt upp kring den uppfattning som vi hävdar på den här punkten.
Herr talman! Vi har i det här landet en moderat försvarminister. Försvarsministern har undertecknat budgetpropositionen, och vad jag vet har inget av regeringspartierna tagit avstånd från den formulering som där är framförd. Jag kan inte heller se att jag på något sätt sviker försvarsministern genom att jag fullt biträder vad där står. Herr talman! Någon hänsyftning på militära åtgärder kan jag inte erinra mig att jag gjorde i min replik till herr Holmqvist. Jag pekade bara på vad som står i budgetpropositionen, försvarshuvudtiteln, och jag erinrade om hur man för 30 år sedan från socialdemokratisk sida resonerade när det gällde att tala om skyldigheter gentemot våra grannländer, viljan att bygga upp en nordisk försvarsallians osv. Detta var alltså ett citat om vad som hände under den socialdemokratiska regeringens tid för länge sedan. Jag vidhöll — och det står jag fast vid — att det är av utomordenligt stort värde att det råder enighet om utformningen av vår säkerhetspolitik här i Sverige. Jag säger det en gång till till herr Holmqvist, och jag hoppas att herr Holmqvist inte tar det som ett skäl till att pådyvla mig yttranden som jag inte har fällt.
Herr talman! Jag kan inte se att man på det här sättet kan utesluta det militära försvaret när man betonar Sveriges roll beträffande säkerhetspolitiken i Norden. Vi har nog den uppfattningen att Sverige ändå är en betydande tillgång just militärt i det sammanhanget, vilket har betydelse när det gäller det nordiska samarbetet, bortsett från att vi är alliansfria. Ingrid Sundberg valde att säga: Detta har ni sagt förut. Jag skall be Ingrid Sundberg att plocka fram en enda handling där detta begrepp som nu har förts in använts. Det finns inte! Tvärtom har det under tidigare socialdemokratiska försvarsministrar varit en god sed att man hänvisat till de deklarationer som gjorts vid ingången av en ny period i försvarsplaneringen. Tutskottsbetänkandena har erinrats om vad som tidigare sagts — man har inte gett sig in på att göra några nya formuleringar. Jag tycker nog att det är rimligt att Ingrid Sundberg presenterar mig det material hon talar om. Det kan naturligtvis inte ske nu, men jag skulle vara tacksam för att få det.

Herr talman! Det är ju populärt att tala om supermakter utan åtskillnad i dessa dagar och också att kräva att de skall ta sitt gemensamma ansvar för världens affärer. Det är en bekväm attityd, för då slipper man undan besväret och obehaget att tränga bakom de allmänna och svepande omdömen om de två stormakternas eller maktblockens agerande, omdömen som i västvärldens nyhetsmedia och därmed också här i Sverige brukar presenteras som kända fakta. Det är också bekvämt ur den synpunkten att man då slipper ifrån att redogöra för mindre makters, t.o.m. de minstas, agerande på den internationella arenan. Jag avser att här uppehålla mig vid kampen om råvarorna och vilken inverkan den får i olika internationella sammanhang. Det berör också i högsta grad vårt land och dess handelsoch industripolitik på både importoch exportsidan. Därmed är det också sagt att våra ekonomiska problem i mycket stor omfattning är avhängiga av hur råvarupolitiken styrs, hur exploatering och prissättning går till. Hur är det då med världens produktion och konsumtion av viktiga strategiska råvaror? De industrialiserade, kapitalistiska länderna, USA, Västeuropa och Japan, förbrukar ungefär 70 90 av alla världens mineraler varje år och utvinner själva ungefär 25 960. USA importerar hälften av den olja det förbrukar och utvinner således endast 50 26 av sin egen konsumtion. Västeuropa och Japan importerar i det närmaste all den olja de förbrukar. De bidrar således inte med någon egen produktion. Också när det gäller andra viktiga råvaror, t.ex. pappersmassa, textilfibrer och livsmedelsråvaror, är de industrialiserade, kapitalistiska ekonomierna storkonsumenter. Det gäller inte minst proteinimport i form av fodermedel till de svin, broilers och nötkreatur som föds upp för att den lilla del av mänskligheten som bor i dessa länder skall kunna leva med en livsmedelsstandard som är helt otänkbar för den stora massan av jordens befolkning. Den stora utplundraren i de här sammanhangen är USA. USA är desperat beroende av att ha kontroll över och kunna utnyttja råvarutillgångar av alla slag utanför sitt eget territorium. Skulle USA avstängas från dessa möjligheter skulle ekonomin i detta lovprisade land rasa samman inom några veckor. Detta vet såväl de styrande i USA som statsledningar och regeringar i den övriga västvärlden, också den svenska regeringen. Men i den allmänna debatten och de officiella analyserna talas det tyst eller nämns ingenting alls om detta för alla välbekanta faktum. USA tillåts att bedriva utplundring på alla sätt; det tillåts också exportera sina ekonomiska problem till bl.a. Västeuropa genom ett ohämmat utbud av dollar utan att någon reser några nämnvärda protester. USA har ungefär 7 9o av världens befolkning. Denna befolkning, eller rättare sagt de övre skikten av denna befolkning, tillgodogör sig ungefär 50 96 av hela världens tillgångar varje år. Detta kan USA göra genom militärt våld och intervention eller genom hot om sådana åtgärder om USA inte får som det vill. Det är imperialismen i dess mest osminkade form, och om detta har den svenska regeringen i likhet med andra regeringar i väst ingenting att säga. Men det borde den svenska regeringen ha. För vad är det som ligger bakom våldet och morden i Centralamerika, i El Salvador, i Guatemala och tidigare i Nicaragua? Är det kanske inte USA:s behov av att behålla kontrollen och därmed möjligheterna till fortsatt utplundring av dessa på naturliga tillgångar så rika länder? Jo, det är det! På liknande sätt är det med hela den övriga latinamerikanska kontinenten. Förtrycket i Chile, Uruguay, Argentina, Brasilien och alla andra sydamerikanska stater beror på att USA direkt eller indirekt stöder de fascistiska regimer som bedriver detta förtryck. Och USA ger sitt stöd för att det är livsnödvändigt för dess egen ekonomi att ha tillgång till dessa länders råvaror och billiga arbetskraft. Skulle då inte USA kunna öka sin egen produktion av många viktiga råvaror och på det sättet bli mera självförsörjande och oberoende av exploatering utanför sitt eget territorium? Jo, givetvis. Men det ligger inte i USA:s intresse att handla på det sättet. När det gäller viktiga mineraler skulle USA mycket väl kunna öka produktionen inom landet. Det finns fortfarande stora outnyttjade tillgångar. Men det blir billigare för USA att exploatera tillgångar i Latinamerika, t.ex. järnmalm i Brasilien, koppar i Chile och tenn i Bolivia, än att öka sin egen produktion. I dessa länder besväras inte exploatörerna av krav från fackföreningar, de behöver inte ta hänsyn till miljörörelser och deras bevakning av alltför ohämmad rovdrift, och de slipper undan med lägre skatt och t.o.m. lägre sociala avgifter än hemma i USA. Och varför då ta av de inhemska tillgångarna först? Detta i all synnerhet som många av råvarorna på mineralområdet börjar att bli bristvaror och kan förväntas bli alltmer begärliga inom en nära framtid. Detta omdöme gäller också oljan. USA har fortfarande stora egna oljefyndigheter och skulle kunna bli betydligt mera självförsörjande än vad det är i dag. Men det är naturligtvis bättre att låta den egna oljan ligga kvar i jorden i Texas och på andra ställen och först exploatera och förbruka andra länders tillgångar, så länge det är möjligt. Och det är möjligt så länge USA kan hålla diktaturregimer som Iran under shahen under armarna och tillåta dem att utplundra en hel nation under decennier. Tillkomsten av OPEC har inte nämnvärt förändrat det förhållandet. Det har höjt oljepriserna från den extremt låga nivå som gällde tidigare, men det hindrade inte shahen att för egen räkning lägga beslag på de ökade intäkterna och föra ut miljarder dollar ur Iran. Det hindrar inte heller den saudiska kungafamiljen att i dag bära upp inkomsterna från de stora oljefyndigheterna i Saudiarabien som privata i stället för nationella tillgångar. Så är också Saudiarabien USA:s pålitligaste allierade i Västasien, alltid berett att öppna oljekranarna litet extra eller motarbeta alltför stora prisstegringar på oljan. Strävan till kontroll över oljetillgångarna i Västasien och transportvägarna för dem sätter sin prägel på USA:s hela politik i områdena kring Persiska viken och Röda havet. I Turkiet utvecklas det militära styret mot en alltmer osminkad fascism. Allt tal om att kuppen, som genomfördes för ett halvår sedan, skulle ha tillkommit för att rädda nationen från terrorism till vänster och höger kan avfärdas som propagandafraser. Allt som den turkiska militärjuntan företagit sig har riktats mot de progressiva och demokratiska krafterna i Turkiet, dvs. alla som inte sluter upp bakom den yttersta högern, vars förnämsta företrädare är just militärjuntan. Det är också helt klart att kuppen genomfördes med USA:s och därmed NATO:s goda minne. Turkiets roll som väktare på NATO:s sydflank och garant för baserna på Cypern var alltför viktig för att man skulle riskera att någon form av demokratiskt, vänsterinriktat styre skulle införas i landet. Så har USA än en gång visat vilken sorts regimer man vill ha och vilka man är villig att ge sitt stöd, vad det än må kosta i form av våld, avrättningar, mord och tortyr. Senast i går kunde vi i TV se hur den turkiska militären t.o.m. förföljer människor — i det aktuella fallet kurder som opponerar sig mot förtrycket — in på andra staters område och genomför regelrätta massakrer. Hur påverkar då kampen om råvarorna och kontrollen och exploateringen av dem Sveriges situation? Vi behöver bara titta på våra två stora naturtillgångar, järnmalmen och skogen, och hur utvecklingen har gått när det gäller dem för att få ett åskådligt exempel. Varför är det t.ex. inte längre möjligt att sälja den svenska järnmalmen på samma sätt som tidigare? Jo, därför att den ohämmade exploateringen av rika och lättbrutna fyndigheter i tredje världen har ökat tillgången och pressat priserna på ett sätt som gör det omöjligt för oss att konkurrera. Och vem är det som driver fram denna exploatering i Afrika, i Latinamerika och på andra håll? Det är stora, internationella truster med USA-företag som Betlehem Steel i spetsen. På det sättet exploaterades fyndigheten i Nimba i Liberia, där för all del också svenska Gränges var med och investerade pengar som det i sin tur plockade ut från Sverige. Nu är fyndigheten i Nimba enligt uppgift snart utbruten, åtminstone det mest lönsamma av den. Hur det sedan går med befolkningen i det gruvsamhället intresserar bolagen lika litet som det som händer i svenska gruvoch stålorter när de slås ut. Nu är det stora fyndigheter i Brasilien som är mest lönsamma och därmed intressanta. USA och Japan hämtar sin råvara därifrån och från andra håll så länge det är mest lönsamt, och sedan flyttar man till en ny plats. Detta är möjligt så länge man kan utnyttja korrupta och diktatoriska regimer och utplundra naturtillgångarna till lägsta möjliga kostnad. På samma sätt är det med skogstillgångarna. USA har i det fallet i mer än 100 år förött sina egna skogar. Nu kastar man sig tillsammans med Japan över tropikernas regnskogar och hugger ut dem i allt snabbare takt. Det påverkar också Sveriges situation. För att hänga med tvingas vi in i samma mönster. Vi säljer vår massa, ibland med stora svårigheter, men det byggs inte upp någon vidareförädling av den svenska skogsråvaran här i landet. Det är tänkbart att vi inom en snar framtid av ekonomiska skäl tvingas överlåta kontrollen och exploateringen av våra skogar till utländska intressen. Ansatser har redan gjorts, och en fortsatt försämring av vårt ekonomiska läge kan tvinga oss in i beroenden som för bara några år sedan skulle ansetts som helt otroliga. Så påverkas Sverige och den svenska ekonomin av den imperialistiska utplundringen. Vi drabbas, samtidigt som vi själva som ett rikt i-land är med och deltar i den stora utplundringen av tredje världen. Vi är fast knutna till de västliga, kapitalistiska marknadsekonomierna, och många av våra svårigheter beror på att vi i likhet med många andra länder inom detta system är för små, svaga och utlandsberoende för att kunna hävda våra intressen. Vilka slutsatser drar den svenska regeringen av dessa fakta? Försöker man att minska vårt beroende, öka handeln med planekonomierna i Östeuropa eller genomföra mera direkta överenskommelser med olika stater i tredje världen? Nej, det är inte denna borgerliga regerings avsikter. Man är heller inte intresserad av att slå vakt om och försvara det som finns kvar av svensk basindustri eller försöka öka förädlingsgraden på dessa produkter. Ohämmad frihet i handeln är regeringens recept, vilket betyder fritt fram för de starka, kapitalistiska krafter som under USA:s överhöghet redan utplundrat och utplundrar stora delar av världens resurser, som jag med några få exempel beskrivit i det föregående. På litet längre sikt kommer denna politik att föra in Sverige i ett halvkolonialt eller direkt kolonialt beroende, där vi får finna oss i att leverera våra råvaror eller i bästa fall halvfabrikat till kapitalistiska centra i EG och USA. Om det är en sådan framtid för Sverige som föresvävar den borgerliga regeringen, är den bara att gratulera. Den är på god väg att lyckas.

Herr talman! Demokratin i Spanien bestod provet. Den segrade, och militärkuppen misslyckades. Självfallet är glädjen stor över detta. Men orosmolnen ligger kvar över Spanien. Kuppförsöket visade att betydligt fler militärer låg bakom än vad man först trodde. Uppenbarligen finns i dag en rädsla i Spanien för nya militärkupper. Kuppmakarna behandlas med silkesvantar, och den högerextremistiska tidningen El Alcåzar håller på att göra upprorsledaren i parlamentet, Tejero, till hjälte. Genom hot om ny militärkupp kan militären skapa rädsla och därmed försvåra det politiska arbetet och hindra den demokratiska vidareutvecklingen i Spanien. Utrikesministern framhöll att den spanska demokratin behöver allt stöd vi är mäktiga att ge. Jag instämmer i det och räknar med att vår regering gör allt vad den kan. De demokratiska krafterna måste stödjas. Herr talman! Det är dags att befria Europa, vår egen världsdel — att befria Europa från kärnvapnen. Under senare tid har säkerhetsläget i Europa kommit i blickpunkten på ett särskilt sätt. Vi har de eurostrategiska vapnen. Vi vet att neutronbomben är avsedd för Europa. Det Nordeuropeiska områdets strategiska betydelse har ökat. Europa blir mer och mer en bricka i supermakternas spel. Det finns ingenstans i världen en sådan koncentration av kärnvapen och trupper och vad som ytterligare kan behövas för ett krig. Är det risk för att Europas länder och folk skall börja krig med varandra? Nej, den risken är obefintlig. Man kan då fråga sig: Varför rustar sig supermakterna till tänderna i Europa? För att försvara Europa, heter det. Men det är inte sanning, det är lögn. Att försvara Europa med kärnvapen är inget försvar, det är ödeläggelse. Det är sitt eget spel supermakterna driver. De utnyttjar Europas länder för sina egna nationella intressen och sin nationella säkerhet. De vill skona sina egna länder och har inget emot att, om det skulle bli ett nytt krig, åter göra Europa till krigsskådeplats. Ett nytt krig i Europa är inte ett krig mellan Europas länder, utan det är maktkampen mellan supermakterna som avgörs här. Europa kan bli krigsskådeplats, även om upprinnelsen till ett krig sker i Mellanöstern eller kring Persiska viken. Europas länder är marionetter — det är supermakterna som avgör framtiden. Europas länder kan dyrt få betala sin roll i supermakternas kärnvapenstrategi. Jag tror inte att någon av supermakterna eftersträvar något ideologiskt världsherravälde. USA skulle inte angripa någon öststat för att påtvinga den sin politiska ideologi, lika litet som Sovjetunionen skulle gå till anfall mot Västeuropa för att utbreda kommunismen. Nej, det är uteslutande för maktkampen mellan USA och Sovjet som Europa upprustas. Det är i gång en europeisering av kärnvapenkriget. Den är särskilt farlig därför att den kan innebära en sänkning av dens.k. kärnvapentröskeln. Om supermakterna nämligen utgår från att ett eventuellt krig skall föras i Europa, så är det lättare för dem att ta till kärnvapen i Europa än om det gällde deras egna territorier. Ja, vi vet att kärnvapnen är det stora hotet mot mänskligheten. Hur skall vår generation kunna stå till svars, när vi sätter in kunskap, forskning och så stora resurser i Övrigt på att döda i stället för att låta leva och utveckla? Kärnvapnen och hela kapprustningen är ett vanvett. Det borde också supermakterna inse. Riskerna för kärnvapenkrig ökar allteftersom kärnvapenarsenalerna byggs ut. Och nedrustningsresultaten låter vänta på sig. Ett fullständigt kärnvapenprovstopp är avlägset. Den andra granskningskonferensen av icke-spridningsavtalet blev ett misslyckande. Om en kärnvapenspridning till flera länder kommer till stånd, kan världen bli ännu mer osäker och otrygg. Det är också utomordentligt beklagligt med USA:s bristande intresse av att fullfölja SALT 2-avtalet. Den amerikanska senaten har ännu inte godkänt avtalet, som undertecknades i Wien 1979 av Carter och Bresnjev. Ett avtal är nödvändigt. Likaså är det nödvändigt att genom förhandlingar mellan supermakterna uppnå en överenskommelse om de eurostrategiska vapnen. Hittills har det bara, som utrikesministern sade, varit sonderande samtal i Geneve. Uppenbarligen finns det i den nya Reaganadministrationen ett intresse av att återuppta utvecklandet av neutronbomben, även om inga beslut har fattats. Det gäller för oss att vara observanta på detta och att reagera i tid. Sambandet mellan uranbrytning och kärnvapen är uppenbart. Sveriges riksdag har möjlighet att i vår säga nej till svensk uranbrytning och därmed ta sin del av ansvaret när det gäller att motverka kärnvapenspridning. Ett nej skulle göra vår internationella kamp mot kärnvapen betydligt trovärdigare. Riksdagen har lagt fast att målsättningen för nedrustningen i Europa är ett kärnvapenfritt Europa. Den europeiska nedrustningskonferens som har aktualiserats från svensk sida är en åtgärd att hoppas på och arbeta för. I ett läge, när nedrustningsförhandlingarna inte medför några resultat och när vapenteknologin utvecklas snabbt, kan man fråga sig vad Sverige och det övriga Norden kan göra för att försöka medverka till avspänning och kärnvapennedrustning samt skydda våra egna territorier från kärnvapenstrategins utveckling. Sverige stöder tanken på en kärnvapenfri zon i Norden, och det är att se som ett delmål i det stora sammanhanget. Jag initierade frågan om en kärnvapenfri zon i Norden i en interpellation under höstsessionen efter ett besök i Oslo, där de nordiska centerpartiernas ordförande gjorde ett positivt uttalande i frågan. Det norska arbeiderpartiet hade då också börjat engagera sig i frågan, och den norska regeringen ställde sig positiv till att Norden skulle vara en kärnvapenfri zon. Nu har också de svenska socialdemokraterna ställt sig bakom den tanken, och det är positivt. Jag har tidigare här i kammaren framhållit att en överenskommelse om att Norden skall vara en kärnvapenfri zon bör innebära att zonstaterna inte skall ha kärnvapen, att kärnvapen inte får stationeras inom zonen och att kärnvapen inte får sättas in mot mål inom zonen. Ett avtal — som således skulle ingås mellan de berörda nordiska länderna och de två supermakterna — måste därför även medföra att taktiska kärnvapen och medeldistansrobotar inte får finnas i ett säkerhetsområde omkring zonen. En kärnvapenfri zon är alltså viktig för att vi i Sverige skall kunna hävda vår neutralitet. Den vapentekniska utvecklingen kan ställa Sverige som neutralt land i en besvärlig situation. Jag tänker på kryssningsrobotarna. Om NATO:s kryssningsrobotar går över svenskt territorium mot mål i Warszawapaktsländerna kan vi få svårt att hävda vår neutralitet. Om vi skjuter ner dem ställer vi upp på Sovjets sida. Om vi låter dem passera blir det till fördel för NATO-alliansen, och vi riskerar därigenom att Sovjet griper in för att hävda sina intressen. Frågan om en kärnvapenfri zon i Norden bör alltså också innefatta frågan om kryssningsrobotarna, och därmed borde den besvärliga situationen kunna klaras upp för Sveriges del. Jag har tidigare framhållit i kammaren att frågan om en kärnvapenfri zon i Norden bör ingå som regionalt komplement i SALT och MBFR förhandlingarna. Då sätts frågan in i sitt totala sammanhang. Självfallet bör den också tas upp inom ramen för en europeisk nedrustningskonferens, eftersom den är en delfråga i det vidare målet ett kärnvapenfritt Europa. Enligt utrikesministern är regeringen beredd att diskutera en kärnvapenfri zon. Det är bra. Jag har i en motion i år också begärt att regeringen skall ta initiativ i frågan. Jag uttrycker nu önskemålet att Sverige tar ett initiativ i den här frågan. Det är lämpligt att i första hand en konsultation och ett samtal äger rum mellan de nordiska länderna om alla de många frågor som behöver diskuteras i sammanhanget. Det finns ingen anledning att skjuta upp den här frågan. Ett första steg bör tas nu, och Sverige bör ta det steget. Herr talman! Misslyckandena i nedrustningsarbetet är uppenbara. Världens ledare har misslyckats, och folken måste ta sina öden i egna händer. Vi måste skapa en global folkrörelse för nedrustning och fred. Och vi måste ge kunskap och information. Jag är helt övertygad om att om människor här hemma och ute i Europa verkligen visste vad som försiggår när det gäller upprustning och militarisering i världen skulle människorna själva säga stopp och tvinga fram en nedrustning. I vårt land har kvinnorna alltid gått i spetsen för fredsarbetet. Det var kvinnorna som tog upp motståndet mot svenska atomvapen, och Sveriges kvinnor har i dag en tradition att följa. Sveriges kvinnor sluter sig också i dag samman över partigränserna i en kvinnokamp för fred. I centerns kvinnoförbund, som är vårt största politiska kvinnoförbund, arbetar vi f. n. speciellt med nedrustningsfrågorna. Vi har just under mars månad temamöten i våra lokalavdelningar kring mottot nedrustning. Vi har utarbetat ett informationsmaterial som bakgrund, och vi räknar med att tiotusentals av våra medlemmar kommer att studera och diskutera dessa frågor. Det är just så jag tror att vi måste arbeta: börja med oss själva, skaffa oss kunskap, så att vi kan gå ut i det stora globala arbetet för fred och nedrustning.

Herr talman! Jag har inte så mycket att anmärka på fru Jonängs utrikespolitiska deklaration. Hon uttalade sig mot uranbrytning och blandade då in litet av den svenska energidebatten. Låt mig bara påminna fru Jonäng om att av de drygt 50 000 kärnvapen som finns i världen i dag är de flesta plutoniumladdningar. Dessa plutoniumladdningar kan bara förstöras på ett enda sätt, nämligen genom att man bränner upp dem i bridreaktorer. Det skulle ge världen en väldig energimängd, som kunde användas för fredlig utveckling. Jag tror det är fel att vara doktrinär i de här frågorna. Jag håller med fru Jonäng om behovet av mer debatt och mer information kring nedrustningsfrågorna. Det hade varit bra om fru Jonäng för en vecka sedan hade tagit de praktiska konsekvenserna av det resonemanget och stöttat vårt förslag om 4 milj.kr. till informationsverksamhet i nedrustningsfrågorna. Tyvärr röstade fru Jonäng mot det, och vi förlorade med en röst här i kammaren. Herr talman! Jag skall säga några ord om vad som sades i utrikesministerns deklaration med anledning av diskussionen om en kärnvapenfri zon i Norden. Han sade: ”Den svenska regeringen har sedan länge varit beredd att diskutera en sådan zon, vars upprättande givetvis också förutsätter att andra berörda stater än de nordiska är villiga att delta.” Den här formuleringen förefaller mig vara litet mångtydig. Jag tycker personligen att försvarsminister Krönmark i sitt tal i Helsingfors den 22 januari bättre än dagens deklaration klargör vår ståndpunkt. Han sade att vad som avses torde vara att man eftersträvar en fridlysning av det nordiska området från angrepp med kärnvapen. Han sade vidare: ”Härav följer att kärnvapenmakternas medverkan i projektet måste bli väsentlig. Det är ju inskränkningar i deras potentiella användning av kärnvapen, som främst skall uppnås. Detta skulle vara deras motprestation för den kodifiering av frånvaron av kärnvapen i Norden, som de facto redan föreligger, och som kan förutses vara även i deras intresse. Från svensk sida har därför hävdats att medeldistansrobotar och taktiska kärnvapen, som är avsedda för mål inom zonen, eller som är stationerade nära zonen och har så korta räckvidder att de främst är lämpade att sättas in mot mål inom zonen, bör dras bort som led i överenskommelsen. De skulle ju bli överflödiga.” Jag tror att det är det som avses, men det här citatet från försvarsministerns tal klargör mer i detalj vad som menas. Det är ett gammalt axiom att Sveriges alliansfria politik inte kräver att vi i alla lägen håller samma distans till Sovjet och östblocket som till USA och västalliansen. Inte heller krävs det att vi i alla lägen balanserar vår kritik mot öst med kritik mot väst och vice versa. Ibland är det mest motiverat att kritisera USA, som exempelvis under Vietnamkriget, och då gör vi det. Vid andra tillfällen är vår kritik av Sovjet helt dominerande, som exempelvis efter invasionen i Afghanistan. Men centralt för vår utrikespolitik är att vi ständigt markerar vårt oberoende och talar klartext om vad vi egentligen anser i olika internationella frågor. Sedan vi fick borgerlig regering har det funnits en tendens att tona ned kritiken mot USA och västalliansen. Den viktigaste orsaken till det är naturligtvis moderaternas inflytande över regeringens utrikespolitik. Det är ju ingen hemlighet var moderaterna har sina meningsfränder i många centrala internationella frågor. Senast demonstrerade moderaterna genom att som enda riksdagsparti inte delta i opinionsmötet på Sergels torg mot USA:s politik i E1 Salvador. Moderata tidningar har kritiserat Ola Ullsten för uttalanden han gjort i den frågan. Det är uppenbart för alla att Ronald Reagans supportrar i vårt land återfinns inom det största regeringspartiet. Den moderata bockfoten syns också tydligt när det gäller att destinera svenskt utvecklingsbistånd. Den internationella utvecklingen under de senaste månaderna har dominerats av den nya amerikanska administrationen. Ronald Reagan har tagit en rad initiativ som väckt stort uppseende och stark oro, inte minst bland dem som räknar sig till USA:s vänner. Reagans politik har varit så vårdslös, utmanande och provokativ att den allvarligt skadat utsikterna till fortsatt avspänning i öst-västrelationerna, och den öppnar slussarna till en kraftig höjning av rustningsnivån i världen. Reagan uppmuntrar oblygt förtryckarregimer och militärdiktaturer runt om i världen, och typiskt är att USA nu tycks på väg att göra apartheidregimen i Sydafrika till en av sina nära vänner. Det finns i regeringsdeklarationen några avsnitt — främst det som berör situationen i El Salvador — som klart tar avstånd från denna nya amerikanska politik. Det är bra, även om naturligtvis mer hade kunnat sägas om den. Den största uppskattning man kan visa sina vänner är att tala uppriktigt med dem. Varför skall då lilla Sverige sticka upp och uttala varningar när vi anser att supermakten gör dumheter som allvarligt skadar den utveckling vi vill främja? Ja, Sverige har som alliansfri, genuint oberoende industristat en speciell position. Exempelvis USA:s NATO-allierade kan inte förväntas på samma Öppna sätt registrera sina bekymmer med USA:s nya utrikespolitiska kurs. Inte heller kan man vänta sig att ekonomiskt svaga u-länder anför kritiken mot den ledande supermakten. Om däremot Sverige i FN och i andra sammanhang klart uttalar sin uppfattning, så brukar det ofta leda till att ett betydande antal stater, främst bland de alliansfria, repar mod och säger ungefär samma saker som vi. På det sättet får de svenska uttalandena mångdubbel tyngd och kan leda till eftertanke och kanske i bästa fall till vissa förändringar av Washingtons politik. Även supermakten USA är beroende av att ha andra vänner än dem som är ekonomiskt och militärt beroende av dess välvilja. Vad är det då som president Reagan och hans utrikesminister Haig hunnit med utrikespolitiskt under de knappa två månader som gått sedan de tillträdde sina ämbeten? Det är faktiskt en hel del, och man kan tyvärr inte frigöra sig från intrycket att den nya administrationen i många lägen så att säga har skjutit från höften. 1. Relationerna till Sovjet tycks under Reagan-Haig komma att stå lika mycket i centrum för USA:s intresse som de gjorde under den tid Kissinger skötte USA:s utrikespolitik. Men medan Kissinger satsade på uppgörelser med Sovjet och var stolt över den stabilitet hans détentepolitik skapade, så tycks Reagans ambitioner vara att markera Sovjets position som ärkefienden som på alla upptänkliga sätt skall pressas tillbaka. De vårdslösa anklagelserna om att Sovjet ”stödjer internationell terrorism” och Reagans definition av terrorism som ”s.k. nationella befrielserörelser” säger åtskilligt om den nya administrationens endimensionella syn på världsfrågorna. Allvarligt är att förutsättningarna för samtal mellan supermakterna inom ramen för SALT tycks vara dåliga till följd av Reagans verbala aggressivitet. Inte heller förefaller det troligt att samtalen om de eurostrategiska vapnen skall ge snabba resultat. Den nya administrationens våldsamma satsning på ökade rustningar — inte mindre än 222 miljarder dollar i 1982 års budget — kommer naturligtvis att stärka de grupper i Sovjet som där vill öka rustningarna. Man får tyvärr närmast ett intryck av att Reagan och hans team tror på möjligheten att rusta Sovjet ekonomiskt på knä. Det är visserligen sant att Sovjet under det senaste årtiondet knappat in på NATO:s militära försprång, men USA har fortfarande över 9 000 strategiska stridsspetsar mot Sovjets ca 6 000. NATO:s totala rustningskostnader är avsevärt större än Warszawapaktens. USA:s bruttonationalprodukt är mer än dubbelt så stor som Sovjets, och NATO:s ekonomiska kapacitet är mer än tre gånger större än Warszawapaktens. NATO har fler soldater än Warszawapakten. Ändå satsar nu Reagan på en ny, mycket högre rustningsnivå, utan att man från de nya männen i Washington redovisar varför och i vilket syfte man vill öka sin militära slagkraft. Det är ett allmänt europeiskt intresse att försöka bevara så mycket som möjligt av 1970-talets avspänningspolitik. Reagan tycks tyvärr arbeta i motsatt riktning. Det är av vikt att Sveriges röst finns med i den europeiska protestkören mot Washingtons antidétentepolitik. De vårdslösa uttalandena i Washington om önskvärdheten av att placera neutronvapen i Europa är symtomatiska för Reaganadministrationen. Utrikesminister Ullsten var i den frågan föredömligt snabb i sin reaktion. Men man blir faktiskt ganska förvånad när chefen för försvarsdepartementets avdelning för säkerhetspolitisk planering, Nils Gyldén, i vår största morgontidning säger att neutronvapen visserligen skulle sänka kärnvapentröskeln, men att man därmed också höjer krigströskeln. Neutronvapen i Europa skulle alltså enligt vår främsta säkerhetspolitiska planerare minska risken för krig, vilket onekligen är något positivt. Man måste fråga sig om vårt försvarsdepartement har en annan syn på neutronvapnen än utrikesdepartementet. Det är faktiskt önskvärt att den svenska positionen i den här frågan inte kan misstolkas i Washington eller någon annanstans. Vidare har det funnits signaler om att USA vill börja diskutera förbandsläggning av nya kemiska vapen i Västeuropa. Det vore bra, om den svenska regeringen tidigt klargjorde vår starkt avvisande hållning till en sådan upptrappning av rustningarna i Europa. 2. I flera inlägg i dagens debatt har man pekat på de negativa dragen i Reagans och Haigs utrikespolitik. Utrikesministern var befriande klar i sitt fördömande av USA:s politik i El Salvador. Det är ju ett faktum att juntan där inte begärt militär hjälp utan ekonomiskt bistånd. Vad USA sänt är dock endast militär materiel och rådgivare. Man borde naturligtvis i Washington begripa att de hårda metoder som USA tillgriper mot sina små grannar i Centralamerika och den brist på tolerans som man visar strävandena i dessa små stater för nationellt oberoende allvarligt skadat Polens sak. Vad USA kan göra mot sina grannar kan kanske Sovjet göra mot sina. 3. Reagan har tagit bort sanktionerna mot Pinochets Chile. USA:s och Chiles flotta samövar nu i Stilla havet, och Pinochet kan nu på nytt få förmånliga lån i Washington. Mänskliga rättigheter prioriteras lågt inom den nya administrationen. 4. Reagan har inbjudit militärjuntan i Argentina till förhandlingar i Washington om en utvidgning av samarbetet. 5. En brasiliansk militärdelegation har varit i Washington för att diskutera ett återupptagande av det militära samarbetet. Man kan ju fråga sig om den svenska regeringen tänker reagera på denna nya trend eller om vårt engagemang i IDB skall fördjupas ytterligare, för vi har ju ändå menat allvar med våra uttalanden om mänskliga rättigheter i Latinamerika. 6. Sydkoreas militärdiktator Chun var den första utländska gäst som Reagan tog emot i Vita huset, och han fick den nya administrationens reservationslösa stöd. Det var ett allvarligt bakslag för demokraterna i detta nyindustrialiserade u-land. 7. Reagan talade den 3 mars i TV om Sydafrika som ”en vänskaplig nation” som ”stått vid USA:s sida i alla krig” och vars mineraler ”är en strategisk nödvändighet för den fria världen”. USA avstod vid voteringen i FN den 6 mars om sanktioner mot Sydafrika för att påskynda Namibias frigörelse. Röstsiffrorna blev 114 mot 0. USA ville först rösta emot, men övertalades av de västallierade att avstå. Reagan har också antytt att han överväger att stödja UNITA:s rebeller, som under senare år fört krig mot Angolas regering med stöd från Sydafrika. Sverige har anledning att klart fördöma denna nyorientering av USA:s Sydafrikapolitik. Det är också möjligt att göra något konkret för att motverka den: genom att stödja socialdemokratiska förslag här i riksdagen om ökat bistånd till Angola, Mogambique och den sydafrikanska nationella befrielserörelsen. 8. Reagan har också för några dagar sedan gett efter för påtryckningar från privata gruvbolag, som vill börja rovdrift av mineraltillgångar som ligger på internationell havsbotten. FN:s havsrättskonferens hade ett avtal klart för undertecknande om en internationell regim över dessa mineraltillgångar. Lyndon Johnson talade om dem på 1960-talet som ”mänsklighetens gemensammma arvedel”. Nu tycks Reagan vara i färd med att ge amerikanska gruvbolag fria händer på världshaven. Det är en form av piratverksamhet, riktad mot FN och en rad u-länder. Resultatet kan bli konflikter och ett tillstånd av anarki, som i det långa loppet kommer att skada även USA:s intressen. Sverige har all anledning att kraftfullt instämma i kritiken av Reagans politik på det här området. 9. Det är mycket illavarslande att USA nu kraftigt skär ned sin redan krympande civila biståndsbudget, medan ökningar signaleras för vapenleveranser till olika förtryckarregimer i u-länderna. Det är en politik som går stick i stäv mot de löften som USA givit om att söka höja sitt offentliga bistånd till 0,7 90 av sin BNP. Skall hittills aldrig skådade svältkatastrofer i u-länderna kunna undvikas under de närmaste åren måste USA ta sitt ansvar bland världens rikaste stater. Det är mycket illavarslande att talesmän för Reaganadministrationen gjort klart att USA:s bistånd i framtiden blir hårdare kopplat till politiska villkor. Det har redan drabbat Nicaragua och Mogambique. Inte minst den ökade svälten till följd av missväxt i en rad u-länder gör att kraven på USA växer. Men USA:s överskott på födoämnen skall tydligen bli ett instrument för USA:s supermaktsstrategi. En sådan politik har naturligtvis ingenting med moral att göra och kommer knappast att ge några bestående vänskapliga relationer till u-länderna. Sverige har all anledning att i FN, Världsbanken och i andra sammanhang med skärpa vända sig mot ökade politiska bindningar av i-ländernas bistånd till de fattiga folken. Den här listan över vad Reagan-Haig har åstadkommit utrikespolitiskt på mindre än två månader kunde göras längre. Den är som synes mycket illavarslande. Jag hade tänkt ta upp ytterligare en punkt, men eftersom min taletid är ute skall jag avsluta med att säga, att när man ser tillbaka på Reagan-Haigs två första månader finns det ingenting som antyder att framtiden blir mycket bättre. Men de möjligheter som finns att påverka beslutsfattarna i Washington måste naturligtvis utnyttjas. Om vårt land inte i alla sammanhang klart markerar sin uppfattning så drar vi på oss ett medansvar. Den som tiger samtycker, heter det ju.

Herr talman! Jag skall be att få flytta herr Palmes manuskript, så att jag inte tar fel. Jag skallinte gå in i någon debatt med Sture Ericson, men när det gäller det förhållandet att moderaterna inte ställer upp i olika former av demonstrationer vill jag ändå göra klart för Sture Ericson att vi en gång har deklarerat att vi inte anser att vi skall delta i politiska demonstrationer av den arten — och det trodde jag faktiskt var känt. Vi anser att riksdagen är den naturliga plattformen för vårt parti att ge sin mening till känna i utrikespolitiska sammanhang. De som i måndags tittade på TV-Aktuellt fick se en från Sovjetunionen utsmugglad film. Det var en film inspelad i den ryske vetenskapsmannen Andrej Sacharovs — inte hem utan förvisningsort Gorkij. Sacharov påtalar i filmen liksom tidigare de förföljelser av oliktänkande vetenskapsmän som sker i Sovjetunionen. Han nämnde bl.a. även för oss i väster så kända namn som Viktor Brailovsky och Anatolij Sharansky. Den korta film som gick ut genom TV-Aktuellt var på nytt en påminnelse — och en nyttig påminnelse — om att mänskliga frioch rättigheter inte är någon självklarhet ens i vår relativt nära omvärld. Sacharov och andra medborgarrättskämpar i Sovjetunionen, liksom i de av Sovjet ockuperade baltiska staterna, glöms tyvärr alltför ofta bort. Informationen om vad som händer i dessa länder når oss inte på samma sätt som från andra diktaturer.

Bland undertecknarna var Leonid Bresjnev. Jag är medveten om att Helsingforsavtalet inte är något bindande dokument, men det skulle ändå utgöra ett uttryck för en viljeinriktning från de undertecknande staternas sida. Det väckte helt naturligt också mycket stora förhoppningar runt om i världen. Givetvis var förväntningarna störst bland de grupper vilkas frioch rättigheter inte respekterades och bland de små nationer som ännu 30 år efter andra världskrigets slut förvägrades sin rätt till nationell frihet och självbestämmande. Jag tänker då på Estland, Lettland och Litauen. Dessa staters rätt till frihet är någonting som alltför sällan kommer till uttryck i opinionsyttringar i den fria världen. I debatten här i dag hart.ex. militärjuntan i Guatemala kritiserats, det har uttalats solidaritetsförklaringar med det folkliga motståndet i El Salvador, och situationen i södra Afrika har berörts och kritiserats. Detta, herr talman, är bra, och jag kan instämma i mycket av kritiken, men det hade varit värdefullt om engagemanget och lidelsen också hade kommit till uttryck som ett stöd för alla de balter som i sina hemländer eller som flyktingar runt om i världen — bl.a. här i Sverige — hoppas att deras frihetskamp, som dessutom pågått så länge, skall leda till frihet och oberoende för Estland, Lettland och Litauen. Det är en frihetskamp som kanske inte väcker samma intresse som det som pågår i Latinamerika, men det är frihetssträvanden som är värda ett klart uttalat stöd från den fria världens nationer och inte minst från den svenska opinionen — den uppträder ju som världssamvete i så många andra sammanhang. Jag hade den 24 februari i år tillfälle att — liksom så många gånger tidigare — närvara när esternas representation i Sverige firade årsdagen av Estlands oavhängighetsförklaring. Det är närmast gripande att träffa dessa ester i exil — det gäller f. ö. även letter och litauer — och uppleva att inte bara de som en gång kom hit som flyktingar utan även deras här i landet födda barn längtar efter nationell frihet för de nu av Sovjet ockuperade hemländerna. Även jag hoppas att denna deras önskan skall gå i uppfyllelse. Jag hade själv strax före andra världskrigets utbrott tillfälle att besöka Baltikum, när det var fritt. Det skulle vara en helt obeskrivlig känsla att få göra det på nytt. När jag nu, herr talman, är inne på balternas situation vill jag också ta tillfället i akt, och det är inte första gången här i riksdagen, att vädja till utrikesministern — han är visserligen inte inne i kammaren, men han kommer väl ändå att ta del av inlägget — att inte förtröttas i det arbete som jag hoppas ändå fortfarande pågår för att befria balterna i Sverige från deras dubbla medborgarskap. Jag märker, när jag har kontakter med balterna i vårt land, att det här är ett problem som irriterar dem. Situationen i Estland, Lettland och Litauen, liksom behandlingen av de oliktänkande och judarna i Östeuropa, är bevis på hur viktigt det är att uppföljningsarbetet när det gäller Helsingforsavtalet fortsätter. Vi vet att den första uppföljningskonferensen i Belgrad inte innebar några framsteg — i varje fall inte när det gällde frioch rättighetsavsnittet, den s.k. tredje korgen. F. n. pågår i Madrid den andra uppföljningskonferensen. Kring den är det i svensk press f. n. mycket tyst. Av utrikesministerns deklaration här i dag framgår inte heller om några framsteg görs. Såvitt jag vet pågår ett tämligen segslitet arbete när det gäller att i Madrid komma fram till ett slutdokument. Låt mig, herr talman, gå över till våra nordiska samarbetssträvanden. De har ju på en del områden gett mycket påtagliga resultat. Ett sådant — och ett ur många synpunkter mycket viktigt resultat — var beslutet om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Den har ju bl.a. gett vårt land betydande tillskott av oftast välutbildad arbetskraft, inte minst från vårt östra grannland. Tyvärr är det så att även positiva framsteg ofta har vissa negativa drag. Generaldirektör Thord Palmlund i statens invandrarverk tog i en artikel i tidskriften Ny i Sverige i december förra året upp frågan, om det behövs någon inskränkning i 1954 års nordiska arbetsmarknadsavtal. Han ger själv svaret och menar att det behövs trösklar främst för att minska den finska utvandringen, och att den viktigaste tröskeln — främst fler arbetstillfällen — måste skapas i Finland. Jag skall inte ta upp trösklarna 2 och 3, som behandlades i artikeln men däremot tröskel 4, som skulle innebära en viss inskränkning i 1954 års avtal. Och det är i och för sig en betydande inskränkning som Thord Palmlund förordar, nämligen att ungdomar på 20 år och därunder skulle undantas från den gemensamma arbetsmarknaden. Reaktionerna i Sverige och även i Finland har varit många och mycket blandade. Thord Palmlunds tankar har, som han befarade, på en del håll tagits som ett angrepp på nordiskt samarbete. Trots detta vågar jag i stor utsträckning ansluta mig till en sådan här begränsning, utan att för den skull ha tagit ställning till om just 20-årsgränsen är den rätta. Jag gör det inte av någon hänsyn till problemen på svensk arbetsmarknad, utan därför att vi i det nordiska samarbetet rimligtvis också bör känna och ta ansvar för ungdomarna i våra grannländer. Och som det är i dag så är det förfärande många ungdomar som går ned sig, som hemfaller till olika former av missbruk. De gör det därför att de söker sig till exempelvis Sverige utan att ha ordnat vare sig arbete eller bostad. Och det är faktiskt inte så lätt att på kort tid få vare sig det ena eller det andra, och därmed följer ofta betydande sociala problem. Jag noterar att problemet även var uppe i Nordiska rådets session i Köpenhamn med anledning av en fråga av den finske delegaten Petter Savola angående åtgärder för att underlätta nordisk ungdomsanpassning. Det vore värdefullt om detta problem, som naturligtvis inte är så enkelt, kunde lösas i samförstånd och utan att det skall ta alltför lång tid. På något sätt måste vi komma till rätta med de anpassningssvårigheter som helt naturligt kan bli mycket stora för ungdomar som kommer till ett grannland utan möjligheter att försörja sig. Detta är, herr talman, inte något angrepp på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden utan en strävan att öka förståelsen för den genom att rätta till från början säkerligen ej förutsedda konsekvenser.

Herr talman! Jag vill påstå att befrielsekampen i södra Afrika har ett brett folkligt stöd i Sveige. Det avspeglar sig i att mycket av enskilda organsiationers hjälpinsatser eller solidaritetsarbete riktas just mot Afrika. Av detta följer att det finns många i vårt land som med stort intresse följer utvecklingen framför allt i södra Afrika. Hos alla dessa människor finns också förväntningar om att Sverige som nation, dess regering och riksdag delar detta intresse och engagemang. Därför vill jag i dag ta kammarens tid i anspråk för några funderingar kring södra Afrika. Vi har under 1970-talet kunnat glädja oss åt att allt fler länder befriats från kolonalism och förtryck från en liten vit minoritet och själva fått ta ansvar för sitt land. Gränsen för apartheid har sakta förskjutits allt längre söderut. Det har varit viktiga steg — inte mot ett problemfritt Afrika, men mot ett Afrika utan apartheidpolitik. Återstår nu Sydafrika och Namibia som en skamfläck på världens karta. Nöd och förtryck och orättvisor finns gudbevars litet varstans i världen — alltför varstans, skulle man kunna säga. Men just apartheidssystemet, den uttalade rasismen, upprör oss på ett speciellt sätt, därför att den är så öppen i sitt förakt för människovärde och för allt vad vi förknippar med rättvisa och demokrati. Angola, Mogambique och Zimbabwe har naturligtvis givit ökat hopp åt människorna i Sydafrika och Namibia. Trots det totala förtryck som man tycker borde vara bedövande för alla former av motstånd, så växer motståndet inne i Sydafrika. Man klarar trots allt att organisera sig. Man klarar att samla sig kring strejker, bojkotter och sabotage. Det är en folklig kraft som man måste beundra och respektera. Den inger optimism, även om man tyvärr måste vara beredd på att även i fortsättningen få bevittna tragedier, när regimen tror sig kunna utplåna denna kraft med våld. Det är å andra sidan uppenbart att Reagans tillträde som president i USA och det starka stöd hans utrikespolitik fått av Thatchers England också inneburit nytt hopp för förtryckarna i Sydafrika. Risken har alltså ökat för att vi än en gång skall få uppleva att ett folks rättmätiga krav på frihet och demokrati bara skall gå i uppfyllelse till priset av ett blodbad. Sveriges insatser måste därför intensifieras. Vi måste få fler länder med oss i arbetet för att få en fredlig lösning i stället. Vi har påbörjat en sanktionspolitik gentemot Sydafrika som måste fortsätta och förstärkas. När ANC:s president Oliver Tambo nyligen besökte Sverige underströk han verkligen vad Sveriges ställningstagande betyder för deras kamp. Jag fick det intrycket att det är viktigt lika mycket för befrielsekampen som mot rasistregimen. Vi bör pröva fler vägar när det gäller att utvidga den här sanktionspolitiken. Vi måste dessutom vara mycket observanta på andra typer av samarbete som kan främja sydafrikanska intressen. Ett exempel på det har vi ju fått i dagarna då ett samarbete kring oljeutvinningen i Nordsjön avslöjats. Mot regimen får en sådan politik verklig betydelse bara när många nationer följer med. Här är jag inte övertygad om att regeringen varit så aktiv som den borde ha varit. Det är ju inte bara ANC som skall åka runt i olika länder och tala om vad Sverige har gjort och vad det har betytt. Om vi tror på den här sanktionspolitiken — och det måste vi ju göra eftersom vi tagit till den som en alldeles extraordinär metod just emot Sydafrika — måste vi också missionera för den! Sydafrika har också lyckats förhala en lösning av Namibiafrågan. Utgången av Gendvekonferensen i januari i år blev en stor besvikelse för alla som hade hoppats på att FN-planen äntligen skulle kunna genomföras. Sydafrikaregimens inställning till befrielserörelserna i Namibia framgår bäst av alla de räder som man ständigt gör in i Angola och som sägs gå ut på att hitta SWAPO-anhängare, men som i själva verket innebär ett skoningslöst mord på befolkningen i de angolanska gränsbyarna. Det glömda kriget kallas det. Tyvärr är det bara ett av flera glömda krig. Det är nu osäkert hur Namibiafrågan kommer att utvecklas. Klart är emellertid att SWAPO behöver ett starkt stöd inte bara materiellt utan också när det gäller den internationella opinionen. Jag tycker inte att vi skall nöja oss med att uttrycka en ”förhoppning”, som det står i utrikesdeklarationen, att de fem västmakterna skall ta sitt ansvar beträffande efterlevnaden av FN-planen för Namibia. Jag tycker nog att ordet kräva hade varit på sin plats. De s.k. frontstaterna, dvs. de länder som bildar gräns eller front mot rasismen i södra Afrika, gör nu stora ansträngningar för att minska sitt ekonomiska beroende av Sydafrika. Därigenom stärks de i sina möjligheter att motarbeta Pretoriaregimen. I dag är det tyvärr så, att om man skulle kunna få till stånd en ökad internationell sanktionspolitik gentemot Sydafrika, kan det indirekt också drabba vissa frontstater på grund av deras beroende av Sydafrika. Det är orimligt att just dessa frontstater med stora egna bekymmer också skall orka ta på sig merparten av kampen mot apartheidpolitiken. Därtill kommer de stora lidanden som dessa länder får utstå när Sydafrika anfaller för att jaga motståndsmän. Det är inte bara Angola det gäller. Attacken mot Mogambique i slutet av januari är ett annat välkänt exempel. Alltså: Att utrota apartheid måste vara hela världens angelägenhet, och därför förtjänar också frontstaterna hela världens stöd i det viktiga arbete de utför. Vi får säkert anledning att återkomma till det i den biståndspolitiska debatten. Till sist, herr talman, finns det all anledning att hysa oro för att Reaganadministrationen kommer att dra in hela södra Afrika i östvästkonflikten. Häromdagen kunde vi läsa i svenska tidningar att man har för avsikt att bistå UNITA-styrkorna i Angola, som försöker störta den sittande MPLA-regimen. Är det här bara början på en stormaktspolitik som kommer att trappa upp motsättningarna i södra Afrika i en våldsam kedjereaktion? Jag vill livligt instämma i utrikesdeklarationen där utrikesministern säger att det är fel att betrakta alla konflikter i den s.k. tredje världen i ett enkelt Öst-västperspektiv. Hur kan det bli annat än konflikter i världen, om det mäktiga USA framhärdar i föreställningen att världen bara består av endera rättrådiga amerikaner eller illvilliga kommunister? I Mellanamerika är den konflikten redan ett faktum. Låt oss nu bara innerligt hoppas att inte också södra Afrika skall dras djupt in i sådana motsättningar! Herr talman! Jag möter ofta människor — inte de som alltid är intresserade av att delta i den internationella debatten, utan medborgare som följer nyhetsrapporteringen som folk gör mest — som är djupt oroade. De hyser oro inte bara för Sveriges ekonomi eller för kärnvapenkapprustningen utan också för just detta, att de upplever att det dagliga våldet ute i världen bara ökar. De har med all rätt svårt att förstå den oförsonlighet, den totala brist på respekt för vad de betraktar som självklara mänskliga rättigheter som nu tycks bli allt större på allt fler platser i världen. Det är litet av deras röst som jag har velat föra fram i dagens utrikespolitiska debatt i riksdagen — med utgångspunkt i södra Afrika. Det är också viktigt att deras röst blir Sveriges röst i världen.

Herr talman! En större del av dagens debatt har behandlat strävandena att åstadkomma avspänning och nedrustning i världen. Detta är väl en återspegling av vad vi i Sverige känner av oro för att de konflikthärdar av mera begränsad karaktär som finns runtom i världen skall sprida sig till ett allt förgörande storkrig. Jag vill också göra ett understrykande av detta, och jag anser att den delen av debatten har varit en mycket värdefull manifestation av den oro som vi känner. Oron har fått ytterligare näring det senaste halvåret genom det allt hårdare politiska språk som förs mellan de båda supermakterna, USA och Sovjet. En humanist har sagt att förnuftet skiljer människan från andra varelser på vår jord. Det är väl många fenomen i vår värld som gör det motiverat att ifrågasätta om människan verkligen besitter detta förnuft. Rustningarna i världen ställer verkligen frågan på sin spets. Vi lever i en värld där människans överlevnadsproblem är överhängande. En rad av de råvaror vår produktion är beroende av hotar att så småningom sina. Växande föroreningar förgiftar undan för undan vår natur, vår luft och våra vatten. Resurserna att mätta jordens växande befolkning blir alltmer otillräckliga. Miljarder människor lever i akut nöd. Med denna allmänmänskliga bakgrund offrar världens ledare resurser i en storleksordning som är 15 gånger hela Sveriges nationalinkomst på att förstärka förmågan att utsläcka människoliv. Mer än hälften av världens skickligaste forskare ägnar sig inte åt frågan hur världen skall bli drägligare att leva i utan åt att finna nya metoder att på ett så raffinerat sätt som möjligt döda och förstöra. Detta är ett förfärande missbruk av resurser och mänsklig förmåga. Att alla dessa vapen på en gång i full skala skulle komma till användning är en tanke som jag tror att vi har svårt att tänka färdig. Men — vi måste tänka den i dagsläget. Då står det klart för alla hur viktigt arbetet för fred och avspänning är och att det aldrig får stanna av eller dämpas, även om motgångarna och besvikelserna avlöser varandra i en jämn ström. Rustningarna innebär inte bara ett hot mot freden. De påskyndar också att klyftan mellan de fattiga och de rika länderna vidgas. De bidrar dessutom till att världsekonomin är på väg in i ständigt nya kriser. Den kris som vi nu upplever har i någon mån de ständigt återkommande oljeprishöjningarna såsom en orsak. Vi känner mycket väl igen situationen från 1970-talet. Arbetslösheten stiger, inflationen ökar och tillväxten avtar i industriländerna. Samtidigt dignar utvecklingsländerna under sina skuldbördor. Som påpekats i bl.a. Brandtkommissionens rapport befinner vi oss i en paradoxal belägenhet, där u-länderna lever i nöd och fattigdom, därför att de inte har råd att köpa de varor de behöver. Samtidigt ökar arbetslösheten i industriländerna bl.a. just därför att utvecklingsländerna inte har råd att köpa deras varor i tillräcklig omfattning. Den här onda cirkeln kan bara brytas genom ökat samarbete mellan ioch u-länder. Vi måste få människorna i den rika världen att förstå att inte bara solidaritetens bud utan också vårt ekonomiska egenintresse kräver att vi bidrar till att förbättra de sociala villkoren för fattigvärldens människor. Detta är viktigt att påminna om just nu när det kärvar i vår egen ekonomi här i Sverige. Nu höjs politiska röster för att vi skall pruta av på vår u-hjälp. Vi tillhör dock fortfarande världens rikaste länder, och vi skall inte använda vårt solidaritetsansvar och vår hjälp till de fattiga folken som en regulator i vår egen konjunkturcykel. Vårt ansvar att hjälpa de fattiga folken kvarstår orubbat, och för oss i folkpartiet är det angeläget att i dagsläget än en gång betona detta. Jag har med detta konstaterat att folkpartiet står fast vid sina åtaganden mot de fattiga folken. Vi står också ständigt beredda att diskutera formerna för u-hjälpen då det gäller att kvalitetsmässigt förstärka den och göra den effektivare. Till de uppslag i den riktningen som är värda att ta vara på hör bistånd genom tjänsteexport och know-how bl.a. inom samhällssektorn. Många u-länder har önskemål om egentillverkning i annan skala och i andra former än vad som behövs i den industrialiserade världen. Sådana småskaliga produktionssystem måste vidare ta hänsyn till rådande infrastruktur, utbildningsnivå, råvaruförsörjning, klimatoch miljöförhållanden. En statlig utredning anför att verksamheten bör förläggas utanför Stockholm — den bör förankras där i en miljö med tillgång till olika typer av verkstäder. Det bör även finnas möjlighet att utnyttja undervisningslokaler och att tillfälligt bygga upp produktionsutrustningar för senare transport till och installation i exempelvis ett u-land. Den internationella synen på biståndsverksamheten har förändrats under senare år. Bistånd bör ha sådan form att mottagarlandet aktivt kan ta del i verksamheten och därmed utveckla ett eget kunnande. Det är därför viktigt att kunskap om industri, utbildning, sjukvård och samhällsuppbyggande i övrigt, när den överförs till u-länder, anpassas till varje lands behov och särskilda förhållanden. De arbetsförhållanden och andra förutsättningar som kännetecknat regionen Norrlands egen industriella utveckling har i vissa stycken likheter med dagens u-landsproblematik. Hit hör frågor kring exploatering av råvarutillgångar, framväxt av underleverantörer och småindustri, parat med problem kring centra i stark tillväxt som omges av vidsträckt glesbygd. Uppbyggnaden av den egna infrastrukturen bör därför ha gett Norrlands småindustri och organen på det industripolitiska området erfarenheter och kunnande som är av särskilt intresse för utvecklingen i u-länderna. Sveriges export till u-länderna är förhållandevis liten och består i huvudsak av produkter och anläggningar. En nyligen genomförd undersökning visar att exporten av tjänster är hälften så stor som övriga OECD-länders. U länderna svarar än så länge för en liten andel av världsekonomin, men representerar den utan jämförelse snabbast växande sektorn och inrymmer därför en ansenlig marknadspotential. Sedan några år tillbaka driver Expolaris i Skellefteå en projektverksamhet som syftar till att introducera norrländska småföretag på den snabbt växande u-landsmarknaden. Arbetet har inriktats på överföring av småskalig teknologi, omfattande såväl konsulttjänster som leverans av ”turn key”- projekt inom områden där norrländsk industri och samhällsstruktur representerar ett specifikt kunnande.

Skellefteåregionen, där det här är förankrat, kan betecknas som landets mest utpräglade småindustriområde med en väl differentierad industriell struktur. Den är därför mycket lämplig att exploatera i detta sammanhang. I övre Norrland finns förutom högskolan i Luleå även Umeå universitet och skogshögskolan. Det riktade projektet, som gäller u-länderna, innebär också att man har etablerade kontakter med högskolorna. F. n. diskuterar man försäljning av teknisk och vårdyrkesutbildande verksamhet. Tack vare den paraplyorganisation som Expolaris utgör kan ett brett sortiment av tjänster och kunnande från hela övre Norrland snabbt och smidigt göras tillgängligt för export till u-länderna. Herr talman! Ett par statliga utredningar har pekat på möjligheterna och värdet av en svensk — norrländsk — tjänsteexport och export av know-how till u-länderna. Jag vill sluta med att understryka det dubbla värdet av denna verksamhet, och jag vill göra det med adress till biståndsorganet SIDA. För u-länderna täcker det in ett viktigt eftersatt område av stor betydelse. För företag och institutioner, bl.a. inom högskolesektorn i Norrland, ger det utvecklingsmöjligheter och en chans till ytterligare utveckling genom export.

Herr talman! I går fick jag ett konvolut från en stor grupp högstadieelever på Orust i Bohuslän med instämmande av deras lärare. De har undertecknat en budkavle för fred som internationella folkhögskolan sänt ut, och de ber oss som riksdagsledamöter och privatpersoner att hjälpa till att aktivt arbeta för en allmän nedrustning. Jag skall inledningsvis citera vad de skriver: ”Vi är unga och framtiden är vår. Vi vill inte att någon människa skall lida eller dö i krig. Vi känner en stor förtvivlan inför det vanvett som pågår i världen. Mänskligheten låter sig föras mot sin undergång utan att protestera, ungefär som de människor som under andra världskriget lät sig föras in i koncentrationslägernas gaskammare. Nu liksom då är det få som vågar se sanningen. Vi lever i vardagen i en falsk trygghet medan andra planerar för vår förintelse.” De fortsätter: ”Vi kan inte begripa, hur världens resurser får användas till något så fruktansvärt, medan folk dör av svält. Hur kan ni politiker tillåta detta? Varför talar ni inte i klartext om för folk, hur det är ställt i vår värld? Varför skriker inte ni, liksom vi gör nu, stopp? Ni måste ha mod att klart säga det, som så många bara tänker. Ni kommer inte att stå ensamma. Det är säkert en stor majoritet av svenska folket, som är oroade för utvecklingen i världen.” Herr talman! Det är inte svårt att hålla med Marlene Johansson, Christer Edvardsson, Susanne Johansson och de andra som skrivit under brevet och alla i högstadiet på Orust som undertecknat fredsappellen. De ger utlopp för sin förtvivlan. De vänder sig till oss. Dess värre är vi i stort sett i samma situation som de här tonåringarna. Vi känner samma förtvivlan och nästan samma hjälplöshet. Men vi har, tror jag, tre möjligheter. En av dem är, som ungdomarna säger, att beskriva situationen som den verkligen är, och det har många gjort här i kammaren i dag. Vi har möjlighet att påverka de internationella organ där Sverige har säte och stämma, t.ex. FN och säkerhetskonferensen i Madrid. Vi har också möjlighet, mer än andra, att påverka den allmänna opinionen och väcka den. Förhållandet mellan politikern och hans väljare är ett ömsesidigt beroende. Han påverkas och han påverkar. Vi kan aldrig invänta opinionen för en sak som vi anser rätt och som vi av olika anledningar ser klarare. Men vi kan inte heller handla emot denna opinion. Ondskan som vi upplever är inte svår att beskriva. Berndt Carlsson, Socialistinternationalens generalsekreterare, gjorde det i ett anförande i måndags på socialdemokraternas konferens om försvar och säkerhetspolitik. Han talade om kärnvapenkriget: Sprängeffekten vid Hiroshima var 14 kiloton. De bomber som nu finns överträffar detta tusen gånger om, kanske mer. Ett annat exempel: Den neutronbomb som man i Västeuropa lyckades få president Carter att stoppa i malpåse är nu färdig att plockas fram igen av den nya administrationen i Washington. Neutronbomben skyddar materian och dödar människan! Den utgör teknikens slutliga seger, skulle man nästan vilja säga, över människan. Verkningarna av denna bomb är fruktansvärda för de människor som blir utsatta för strålningen. Det är alltså inte svårt, herr talman, att hålla med högstadieeleverna, när de säger att vi lever i en falsk trygghet och att det inte finns några som verkligen vinner ett krig. Det finns bara förlorare, som de uttrycker det. Det är naturligtvis inte så att världens ledare är fulla av ondska, utan de är offer för sin egen propaganda, sin och nationens rädsla, vetenskapsmännens och teknikernas verksamhet, industrins behov av profit, människornas behov av sysselsättning, osv. Upprustningen är på det sättet en ond cirkel, en spiral, som bara skruvar sig uppåt. Vi har hört i dag — och vi kommer att höra det senare under den debatt som pågår — om de väldiga kostnader som rustningarna drar i världen: 2 000 miljarder kronor om året — nollorna räcker liksom inte till. Intelligensen och kunskapen som används i sammanhanget är en annan sida av saken. En annan är att de oerhörda rustningarna förorsakar fattigdom. Hur kan det komma sig att det alltid är lättare att få pengar till militära utgifter än till social upprustning? Här är det inte bara fråga om att rädda en hög standard utan om att rädda liv. FN:s barnfond, UNICEF, beräknar att mellan 12 och 15 miljoner barn under fem år dör varje år på grund av att de inte får tillräckligt med mat. Den här uppräkningen kunde göras mycket längre. Den kunde ta upp bristen på mat, kläder, bostäder, rent vatten, utbildning, hälsovård — alltså människornas basbehov. I stället tillverkar människorna vapen. Men jag tror inte att världens ledare är onda, utan att de är offer för en utveckling som det gäller att vända. Det är den stora uppgift som vi har framför oss i världen. Vi måste oförtrutet arbeta vidare i FN-organ och inför andra internationella fora, men vi måste också arbeta på att mobilisera den allmänna opinionen. Det finns, såvitt jag kan se, två organisationer som har fred och rättvisa som riktmärke och som är starka nog att bära upp en världsvid opinion. Jag syftar på arbetarrörelsen och på kyrkorna, deras kvinnoorganisationer och ungdomsorganisationer. Om vi ser till vår närmaste omgivning i Norden, finner vi inte en stad, inte ett samhälle, inte en by som inte har en kyrka eller ett bönehus eller som inte har en socialdemokratisk organisation eller en fackförening. Dit går människor i hundratusental sammantaget. Många av dem är anonyma, kanske ganska tysta, men de bär alla på en tro och en idé. Det är dessa människor, om några, som kan mobiliseras till en stark och arg opinion för nedrustning, rättvisa och fred. Ärkebiskopen har nyligen tagit ett initiativ. Han har fått biskopsmötet med sig på att sammankalla en internationell konferens för nedrustning, rättvisa och fred. Modellen är Nathan Söderbloms konferens 1925, som inledde det ekumeniska arbetet. Om jag har förstått saken rätt, vill den nuvarande ärkebiskopen göra om den konferensen just i den fråga som vi nu talar om i lagom tid före FN:s nedrustningskonferens 1982. Jag skulle önska att det lyckades och att både den katolska och den ortodoxa kyrkofamiljens främsta ledare — för att inte säga den främste — kom med på en sådan konferens för att ge verklig tyngd åt den opinion som kyrkorna bär på i den här frågan. Det här är naturligtvis inte bara en fråga om toppledare, det har vi sagt många gånger. Detta måste gå ända ned till den enskilde medlemmen. Det är först när den enskilde medlemmen ute i samhället reser sig som det kan bli den starka opinion som vi önskar.

Jag skall avslutningsvis ta upp 10 punkter som jag tycker är väsentliga och som anger de linjer efter vilka opinionen skulle kunna drivas. 1. Rättvisa, kapitalöverföring, massiv resursöverföring från i-länder till u-länder. Det senare talas det om i bl.a. Brandtkommissionen. 2. Uppmana i-länderna att uppnå det av FN uppställda enprocentsmålet. Många länder har ju sackat efter i det avseendet. 3. Upprätta rättvisa och för u-länderna godtagbara samarbetsavtal mellan i-länder och u-länder kring råvaror och industri. Det är något som vi f. n. diskuterar inom arbetarrörelsen. 4. Intensifiera och samordna fredsoch konfliktforskningen i de nordiska länderna för att få fram grundmaterial i större utsträckning än nu. 5. Upprätta kärnvapenfria zoner som en första åtgärd mot kärnvapen. För vår del gäller det främst Norden, som nu diskuteras, men naturligtvis också Europa i övrigt. Det finns också andra platser på jorden där den frågan behöver tas upp. Vi skulle, herr talman, naturligtvis helst se att alla kärnvapen förstördes. 6. Stark begränsning av vapenexporten och stark kontroll över att bestämmelserna efterlevs — denna ondskans och samvetslöshetens hantering som världens industrinationer håller sig med. 7.b) Stödja förslaget att supermakterna utfäster sig att inte vara de första att använda kärnvapen. På det viset skulle det bli en kraftig broms i den utvecklingen. 8. Fortsätta kampanjen mot neutronbomben, något som jag hade hoppats att jag skulle slippa säga. 9. Alternativ produktion inom försvarsindustrin bör utredas på alla plan. Försvarsproduktionens inverkan visavi sysselsättningen bör klarläggas. Det finns naturligtvis, herr talman, fler punkter som skulle kunna föras uppiett program som detta. Men det viktigaste är att vi alla samlar oss till den protest som är nödvändig för att vända en utveckling som hotar att driva mänskligheten mot den stora katastrofen. Jag tror inte att vi skall invagga oss itron att vi är trygga, för det är en falsk tro. I stället är det nödvändigt för oss alla att känna att det är möjligt att vända utvecklingen och skapa den framtid som tonåringarna på Orust längtar efter.

Herr talman! Jag har under den senaste kvarten med stort intresse lyssnat till Evert Svenssons anförande, som var ett i raden av många engagerade tal som har hållits här i dag om nedrustning och avspänning. Vi har kunnat konstatera den breda samstämmighet som finns på detta område. Jag delar i stort sett alla de värderingar som Evert Svensson gav uttryck för, men jag kan inte låta bli att kommentera en detalj. Om man vill verka för nedrustning är det grundläggande att man försöker sudda ut gränserna — gränserna mellan folk, gränserna mellan grupper av människor. Ändå föll Evert Svensson själv i den fällan. I hans stora vision av folkresningen mot rustningarna var det arbetarrörelsen och kyrkan som skulle åstadkomma den. Evert Svensson är socialdemokrat och broderskapare. Han förkroppsligar, kan man säga, föreningen mellan arbetarrörelsen och kyrkan. Men varför skulle det vara just de rörelser som Evert Svensson tillhör som har denna viktiga roll? Varför glömma bort de stora insatser som görs av alla andra folkrörelser som med samma engagemang tar upp denna fråga och som naturligtvis också har en oerhört stor bredd och stora möjligheter? Anledningen till att jag tar upp detta är närmast att det är ett psykologiskt fenomen t.o.m. när man diskuterar nedrustning koncentrerar man sig på den grupp som man själv tillhör och företräder och drar upp gränser mellan grupper. Det tycker jag är beklagligt. Jag tror i och för sig inte att det i detta fall var särskilt allvarligt menat, men jag tycker att det var värt en kommentar. Jag har emellertid tänkt ta upp andra frågor som kanske inte har samma ödesdigra karaktär som rustningsproblemen men som ändå är rätt viktiga. Sverige är ett förhållandevis litet land med ett mycket stort internationellt beroende. Vi är för vår ekonomi beroende av vår export och import och av vad som händer i vår omvärld. Samtidigt väger vi själva relativt lätt i internationella sammanhang. Vad andra bestämmer och gör på det ekonomiska området påverkar oss mycket starkt, men vi har små möjligheter att påverka andras agerande. Ett medel att motverka detta problem är naturligtvis att samarbeta med andra små stater, med vilka vi har gemensamma intressen. Tillsammans kan vi få en tyngd i internationella sammanhang som vi inte kan uppnå ensamma. För ossi Sverige finns det en naturlig krets att samarbeta med som kommer iförsta hand. Det är givetvis de nordiska länderna. De finns i vårt grannskap, vi har gemensamma värderingar, vi har likartade problem och förutsättningar. Det finns också ett betydande samarbete etablerat mellan de nordiska länderna inom ramen för Nordiska rådet, inom ramen för Nordiska ministerrådet, ett gemensamt utrikespolitiskt handlande i olika frågor osv. Men det hindrar inte att det finns mycket därutöver att vinna genom ett ytterligare intensifierat nordiskt samarbete. En gång i världen fanns det planer på att bilda något av en ekonomisk union i Norden, Nordek. Det var besvärliga förhandlingar som fördes den gången, men det fanns ganska goda förutsättningar för att de skulle kunna föras i hamn. Det var emellertid en fråga som mer än andra kom att spräcka försöket att skapa en nordisk ekonomisk union. Det var de skiljaktiga uppfattningarna om vilka relationer man skulle ha till den europeiska gemenskapen. För några länder var detta kanske ett steg på vägen mot EG, för andra länder representerade det en fullständigt oacceptabel utveckling. Detta gjorde att det till sist inte gick att gå vidare. I dag har dimmorna kring den europeiska gemenskapen och de skilda nordiska ländernas förhållanden till EG skingrats. Danmark är medlem, övriga nordiska stater är inte medlemmar och tänker inte bli medlemmar. Det gör att denna oklarhet och denna oenighet inte längre finns kvar. Fyra stater har valt att stå utanför EG. I varje fall för Norge, Sverige och Finland skulle det finnas anledning att nu ta upp en mera systematisk diskussion hur man skulle kunna åstadkomma en mer långtgående ekonomisk integration. Som jag ser det finns det stora fördelar att vinna på en sådan här integration inom framför allt den ekonomiska politiken, industripolitiken och handelspolitiken. Genom ett gemensamt agerande utåt skulle vi för det första få en betydligt större tyngd i våra relationer till den Europeiska gemenskapen, till USA, till Japan och till andra tunga parter på den internationella marknaden. Vi skulle kunna föra diskussioner på en mera likvärdig basis än vi gör i dag, även om storleksskillnaderna skulle fortsätta att vara betydande. Det här skulle också minska vårt beroende av vad som händer och de beslut som fattas bland de stora aktörerna inom världsekonomin. För det andra skulle vi få en bredare bas här hemma, vi skulle få en större hemmamarknad och vi skulle få en större och bredare hemmaindustri. Det skulle kunna leda till ett minskat utlandsberoende —- om man med utlandsberoende menar beroende av länder utanför det här samarbetet. För det tredje skulle man genom samordnade exportinsatser kunna nå betydligt längre än vad vi kan göra när vi uppträder var och en för sig på den internationella arenan. Detta skulle kunna vara särskilt betydelsefullt för mindre och medelstora företags möjligheter att hävda sig på världsmarknaden. Vi skulle för det fjärde också få större möjlighet att delta i verkligt stora internationella projekt, som investeringsprojekt och liknande, genom att den nordiska industrin gick ihop och samarbetade. För det femte skulle vi få förbättrade utvecklingsmöjligheter i gränsområdena, t.ex. mellan Sverige och Norge och i norra Norrland i gränsområdet till Finland. Detta skulle kunna få mycket stora regionalpolitiska fördelar. För det sjätte skall man inte bortse från att ett intensifierat ekonomiskt samarbete mellan NATO-landet Norge, det neutrala Sverige och Finland med dess speciella relationer till Sovjetunionen skulle kunna verksamt bidra till avspänningen i Norden. Det går säkert att göra denna lista mycket längre än så här, men jag skall stanna vid de här, som jag tycker, ganska tungt vägande skälen. Det är redan väldigt mycket på gång för en utveckling åt det här hållet. Vi har t.ex. Nordiska investeringsbanken, som är en viktig sammanhållande faktor för Nordens ekonomi. Vi har de diskussioner som pågår om en gemensam nordisk projektexport. Vi har de förhandlingar som har förts mellan statsministrarna Fälldin och Brundtland om ett mera omfattande samarbete mellan Sverige och Norge. Detta var några exempel. Vi har också den omfattande harmonisering av lagstiftningen på olika områden som har genomförts under årens lopp. Stora kliv i rätt riktning har alltså tagits.

Sammanfattningsvis tycker jag alltså, herr talman, att det skulle kunna vara dags att damma av de gamla Nordekplanerna, anpassa dem till den förändrade verklighet vi har i dag och se om vi kan utnyttja dem för de nordiska ländernas gemensamma bästa.

Herr talman! Om jag hade varit i Pär Granstedts kläder, skulle jag nog ha gett repliken ett något annorlunda innehåll.

Men jag har därmed inte sagt att andra rörelser, t.ex. bonderörelsen, skulle uteslutas från att vara med i denna opinion. De två organisationer jag talar om är emellertid sådana som verkligen går på djupet bland människorna. De finns överallt, i varenda by, inte bara i Norden utan i stora delar av världen. Gemensamt skulle de bilda en väldig kraft. Det är inte fråga om någon splittring av folk och grupper. Om jag också skall säga något om vad vi har gjort partipolitiskt — och det vill jag gärna göra — så kan jag nämna att vi under flera år har försökt att få igenom ett ökat anslag till folkrörelserna för att förbättra deras möjligheter att arbeta för fred. Anslaget är nu knappt en halv miljon, men vi vill ha upp det till 15-16 miljoner — årets begäran från vår sida var 4 miljoner. Våra förslagi det avseendet avslås varje år. Skall man se på det hela tidsmässigt, så är intresset för de här frågorna från herr Granstedts sida inte särskilt stort just nu.
Herr talman! Det jag tycker är litet tråkigt är att Evert Svensson, efter ett som jag tycker riktigt och engagerande tal i nedrustningsfrågor, försöker att så att säga monopolisera nedrustningen för den egna rörelsen. Jag beskyllde inte Evert Svensson för att försöka partipolitisera nedrustningsfrågorna, men efter hans replik är det svårt att befria sig från misstanken att det som Evert Svensson var ute efter ändå var att försöka framhäva den egna rörelsens speciella kvaliteter. Jag tror, att om man skall kunna bilda den här folkopinionen för nedrustning, får man passa sig för den typen av profileringar. Man bör i stället verkligen betona att här måste alla krafter till — det får inte vara fråga om kyrkliga eller icke kyrkliga, arbetarrörelse eller icke arbetarrörelse. Det är faktiskt så, att bonderörelsen inte bara är någonting som finns i Norden. Om vi nu skall diskutera djup och tyngd i olika samhällsgrupper, vill jag säga att huvuddelen av världens befolkning är bönder. Kristna kyrkor finns inte heller över hela världen. I många delar av världen är andra religioner än den kristna förhärskande, och det finns ingen anledning att tillmäta dem mindre betydelse än den kristna. Jag säger detta bara för att visa att vi skall akta oss för att dra upp sådana här gränser eller för att säga att det bara är en bestämd rörelse som kan bedriva den stora missionen på det här området, men att andra gärna får vara med. Då snävar man in det här arbetet på ett sätt som jag tycker är beklagligt. Här, om någonsin, gäller det att vara universell och att ge alla samma viktiga roll i det gemensamma arbetet. Låt mig också säga att, om det skulle vara så att folkrörelsernas engagemang i de här frågorna vore beroende av storleken på de statsbidrag som kan utgå, skulle jag se mörkt på den folkresning Evert Svensson talar om. I Sverige utgår det statsbidrag till folkrörelserna för det här ändamålet, men jag misstänker att det kan bli svårt att få alla jordens stater att ställa upp på det sätt som den svenska regeringen har gjort för sina folkrörelser. Och det var ju över hela världen som rörelsen skulle gå, inte bara i Sverige.
Herr talman! Jag vill säga, herr Granstedt, att jag inte förstår de här inläggen. Vad är de till för? Jag har kontakter med kyrkorna och vet att det är en stark rörelse. De kommer kanske att genomföra det här. Jag har kontakt med Socialistinternationalen och arbetar naturligtvis för att den skall mobilisera sina krafter. När jag säger detta kan ju inte det innebära att andra inte får arbeta för nedrustning. Man undrar vad herr Granstedt egentligen tror om Evert Svensson i Kungälv eller någon annan riksdagsman. Det är helt enkelt en befängd idé, och jag förstår över huvud taget inte de här inläggen. Det är att mucka gräl på ett oerhört allvarligt område. Pengar kan vi resonera om. Det är klart att nedrustningen inte är beroende av en promille av försvarsanslaget. Även centerpartister har varit med om att motionera härom. Senast var det faktiskt så, att socialdemokraterna i utrikesutskottet yrkade bifall också till en centerpartistisk motion. Nästa år behöver man nog få fram de här pengarna. Jag tror att det skulle hjälpa oss. Kunde det också bli så i andra länder vore det väldigt bra.

Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1§ riksdagsordningen får jag meddela följande. Min avsikt var att den 23 mars besvara interpellationen av Gunnar Biörck i Värmdö om beredskapen mot epidemier. Gunnar Biörck har emellertid inte möjlighet att ta emot svaret den dagen. Jag har därför med honom överenskommit att besvara interpellationen den 30 mars.
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig hur jag anser att tillsynen av privat sjukvård skall ordnas för att bli så smidig och effektiv som möjligt. I propositionen om socialstyrelsens framtida uppgifter och organisation m.m. angavs att tillsynen över privat sjukvård och sjukvård som bedrivs av annan personal än medicinalpersonal t. v. bör vara en statlig uppgift. Behovet av läkarresurser för denna tillsyn beräknades i propositionen till fyra tjänster. Enligt propositionen bör också den apotekstillsyn som länsläkarna svarar för inordnas i tillsynsarbetet. I budgetpropositionen för nästa budgetår har föreslagits att en av läkartjänsterna placeras vid läkemedelsavdelningen i Uppsala. Medel motsvarande övriga tre tjänster har i budgetpropositionen beräknats under anslaget till socialstyrelsen. Organisationskommittén för socialstyrelsen har i sin rapport till regeringen, Del 2, Förslag rörande den regionala organisationen, närmare utvecklat hur tillsynen över privat sjukvård m.m. bör organiseras. De medel för dessa tillsynsuppgifter som ställs till socialstyrelsens förfogande skall fördelas på byråer och avdelningar med hänsyn till aktuella behov. Därigenom uppnås en flexibel användning av resurserna. Enligt rapporten bör socialstyrelsen i anslutning till den årliga verksamhetsplaneringen bestämma den strategi som verkets tillsyn skall följa. Avsikten är att verksledningen skall kunna utnyttja expertis inom och utom verket på ett smidigt sätt för att tillgodose skiftande behov. Det bör också vara möjligt att när det behövs koncentrera tillsynen till något eller några särskilt angelägna områden. Enligt vad jag inhämtat har socialstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att förbereda uppläggningen av socialstyrelsens arbete med tillsynsfrågor, bl.a. tillsynen av den privata sjukvården. Det bör enligt min mening finnas goda möjligheter att bedriva detta arbete på ett sätt som befrämjar en positiv utveckling inom den privata sjukvården och samtidigt ger en både smidig och effektiv tillsyn.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

Jag är också glad att statsrådet anser att det finns goda möjligheter att bedriva tillsynen av den privata sjukvården på ett sätt som befrämjar en positiv utveckling och samtidigt ger en smidig och effektiv tillsyn. Tillsynen är dock en grannlaga uppgift. Länsläkarna har genom sin kännedom om lokala förhållanden kunnat inrikta arbetet på förebyggande intervention. Den största delen av tillsynsarbetet har bedrivits genom informella kontakter. Källorna till kunskap om eventuella missförhållanden har varit kontakter med allmänhet, patienter, läkare, apotek, försäkringskassa osv. Då betyder närheten mycket. Om tillsynen utövas regionalt och av en person som har lokalkännedom och som är känd, kan eventuella tendenser till missförhållanden fångas upp tidigt. Genom en informell kontakt kan ett reellt missförhållande förhindras. En eventuell utredning underlättas också av kännedom om lokala förhållanden. De förslag om organisation av tillsynen som omorganisationskommittén för socialstyrelsen utarbetat kan dock innebära en centralisering av tillsynen. Då förlorar man enligt min mening de fördelar som en god kännedom om lokala förhållanden ger. Med central tillsyn riskerar man att ärendena blir stora. Den löpande tillsynen försvåras. Tillsynen kan komma att bli mer av inspektionskaraktär och disciplinär. Det kan bli anmälningsärenden i stället för dialog. De informella kontakterna försvåras om den man skall ha kontakt med finns längre bort. Om tillsynen bedrivs som projekt av inspektionskaraktär, genom olika organisationsformer från tid till annan och genom att olika experter anlitas, riskerar man att inte få den kontinuitet, den erfarenhet och det kunnande som är så viktigt i tillsynsarbetet. Jag har förståelse för att de resurser som står till förfogande är begränsade. Jag vill dock fråga statsrådet om det inte är möjligt att de avsatta resurserna för tillsynen av privat sjukvård kan läggas ut regionalt så att de får en decentraliserad handläggning.
Herr talman! Av propositionen framgår att socialstyrelsens tillsynsverksamhet successivt givits en mer övergripande och kunskapsförmedlande inriktning. Som framgår av redovisningen för organisationskommitténs förslag är tanken att de resurser som socialstyrelsen tilldelas för tillsynen över den privata sjukvården skall kunna användas flexibelt och dessutom integreras med verksamheten i övrigt. Det kan naturligtvis vara ett svar på Ann Cathrine Haglunds fråga om man kan lägga ut resurserna regionalt. Det kan tänkas att man gör på det sättet om man finner det lämpligt. Jag förutsätter att tillsynen kommer att bedrivas i nära kontakt med verksamheterna ute på fältet. Jag tror att det finns goda förutsättningar för socialstyrelsen att bedriva ett konstruktivt arbete med tillsynen av den privata sjukvården i syfte att garantera att den privata sjukvården har en god standard. Jag skall självfallet noga följa utvecklingen av den nya tillsynsverksamheten.
Herr talman! Jag är tacksam för statsrådets svar, och jag tycker det är mycket positivt. Tillsynen är en viktig fråga för den enskilde och för samhället, och det är viktigt med kontinuitet och närhet för att få en smidig och effektiv tillsyn. Det är mycket bra att statsrådet avser att följa den här frågan och se till att tillsynen verkligen kan främja en positiv utveckling av den privata sjukvården.

Herr talman! Håkan Strömberg har frågat industriministern vilka åtgärder han avser vidta för att trygga en fortsatt svensk produktion av ammoniak. Med hänsyn till att en väsentlig del av den problematik frågan berör gäller att trygga svensk produktion av ammoniak den ekonomiska försörjningsberedskapen, har frågan överlämnats till mig. Ammoniak är en råvara för tillverkning av kvävegödselmedel och därmed viktig från beredskapssynpunkt. Sedan det stod klart att landets ena ammoniakfabrik, Supra AB:s anläggning i Kvarntorp, skulle läggas ner har regeringen därför prövat olika alternativ för att trygga en fortsatt försörjning. Diskussioner har härvid förts med Supra. En möjlighet som nu ytterligare undersöks är att med bolaget träffa överenskommelse om fortsatt drift intill dess större klarhet nåtts om alternativa vägar att uppnå en rimlig försörjningstrygghet.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Trots att jag ställt frågan till industriministern har jag ingenting att erinra mot att man inom regeringen gjort den bedömningen, att eftersom frågan rör försörjningsberedskap skall handelsministern besvara den. Anledningen till att jag ställde frågan var att jag ville höra hur man från regeringens sida ser på att Supra AB den 31 mars lägger ner tillverkningen av ammoniak i Närkes Kvarntorp. Om ingenting görs ställs för det första hundratals anställda utan arbete. Och med dagens situation på arbetsmarknaden är möjligheterna att få annan sysselsättning för de flesta anställda nära nog obefintliga. För det andra kan man verkligen ifrågasätta motiveringen till att lägga ner tillverkningen, nämligen att världsmarknadspriset på ammoniak under en tid varit lågt och att man tillfälligt kunnat importera ammoniak till låga priser. Det är företagets motivering för att lägga ner fabriken. Att priset på ammoniak under den allra senaste tiden dramatiskt förändrats, som man har uttryckt det — dvs. kraftigt höjts — tar man ingen hänsyn till från företagets sida. Regeringen borde kunna ta initiativ i syfte att se till att den produktion av ammoniak som vi f. n. har i landet kan bibehållas. Om fabriken läggs ner kommer vi att bli tvungna att importera ca 75 90 av vårt behov av ammoniak. Detta har bl.a. överstyrelsen för ekonomiskt försvar bedömt som helt otillfredsställande. Jag är förvånad över att regeringen inte lyssnar till de myndigheter som är tillsatta för att handlägga för vår försörjning viktiga frågor och att regeringen inte tidigare tagit initiativ och sett till att ammoniakproduktionen vid den här fabriken kan fortsätta. För det tredje vill jag framhålla att det i propositionen om vår framtida energiförsörjning talas om att vårt energibehov måste i ökad utsträckning framställas ur inhemska råvaror för att vi skall kunna trygga denna vår framtida energiförsörjning. Detta är väl alla överens om, för det gör oss mindre beroende av vad som sker ute i vår omvärld. I det här aktuella fallet skulle man kunna utnyttja de resurser som finns i fabriken i Kvarntorp för att driva en försöksanläggning för framställning av bl.a. metanol ur inhemska råvaror. Detta skulle kunna göras parallellt med ammoniaktillverkningen. Det skulle innebära stora fördelar: dels finns där tekniskt kunnig personal, dels skulle en stor del av den utrustning som i dag finns kunna utnyttjas. Ekonomiskt skulle man kunna spara 50-60 miljoner mot alternativet att bygga en förgasaranläggning separat. Detta visar bl.a. de utredningar som gjorts angående metanolframställning i Sverige. Det är heller inte fråga om några stora summor som staten skulle behöva gå in med, om intresse finns för att företaget skall kunna fortsätta sin tillverkning. Av handelsministerns svar framgår att man är beredd att pröva om inte driften skulle kunna fortsätta. Jag vill fråga: Kan jag tolka detta så, att produktionen av ammoniak kommer att fortsätta efter den 31 mars i år?
Herr talman! Eftersom det ekonomiska försvaret av olika skäl — framför allt oljeprisstegringarna — kommit att bli allt dyrare och eftersom budgetläget är som det är, har det varit naturligt att man velat undersöka möjligheterna att minska kostnaderna för att hålla i gång en sådan här tillverkning genom att förena denna med vissa program för energiforskning. Det har därvid visat sig att det på detta stadium inte går att på rimliga grunder fatta beslut i den riktningen. Det är mot den bakgrunden som regeringen har bett överstyrelsen för ekonomiskt försvar och jordbruksnämnden att fortsätta diskussionerna med Supra i syfte att se till att tillverkningen inte läggs ner på det sätt som företaget har förutsatt, beroende på att förlusterna f. n. belöper sig till ungefär 30 milj.kr. om året. Låt mig också tillägga, herr talman, i anslutning till att Håkan Strömberg sade att det är fördelaktigt att försöka använda andra än importerade råvaror, att det naturligtvis är en svaghet i den nuvarande svenska ammoniakförsörjningen att den är baserad på importerad olja. Kvantiteter för denna ammoniaktillverkning finns avsatta i våra lagringsprogram för olja, men vi vet ju alla att uthålligheten på oljesidan är begränsad. Här finns alltså ytterligare en komplikation som man, även om man nu lyckas med dessa överläggningar, likväl inte kommer förbi.
Herr talman! Det är riktigt som handelsministern säger att framställningen av ammoniak till stor del sker på basis av importerad olja. Med ett bättre program skulle man dock kunna använda också avfallsprodukter, spillolja, för att framställa ammoniak. Jag har förståelse för det handelsministern säger om att man inte nu är beredd att gå in för en förgasaranläggning, men det jag kräver — och det har man också diskuterat tidigare vid alla de uppvaktningar som gjorts — är att företaget skall ges rådrum så att det kan fortsätta produktionen. Det kan ske genom att staten går in med de ganska blygsamma summor som det är fråga om här, så att den nuvarande ammoniakproduktionen vid fabriken kan bibehållas tills man har slutfört alla de utredningar och undersökningar som behöver göras. Här skulle staten, om det funnes intresse, kunna visa hur det går till att vända en nedläggningshotad industri och göra en framsynt offensiv industripolitisk satsning för framtiden. Jag hoppas bara att regeringen tar chansen och verkligen vidtar de här åtgärderna. Ännu en gång tolkar jag det så, att driften kommer att fortsätta efter den 31 mars.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen har frågat om jag avser att också bereda parlamentariker plats i utredningsarbetet rörande lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia, och om svaret är nej — varför. Bakgrunden till denna utredning är riksdagens under förra riksmötet uttalade mening att det var motiverat att regeringen gjorde en genomgång av lagens tillämpning samt att denna genomgång borde bilda utgångspunkt för en kartläggning av möjligheterna för Sverige att vidta åtgärder även på andra områden, såsom överföring av teknologi. Regeringen har den 30 oktober 1980 beslutat om en sådan översyn av lagstiftningen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia m.m. Den 1 december 1980 förordnades justitiekanslern att vara särskild utredare. Därjämte har fyra sakkunniga utsetts. Den pågående genomgången av Sydafrikalagen har i enlighet med riksdagens uttalande i första hand till syfte att med utgångspunkt i hittillsvarande erfarenheter och effekter av lagen konstatera eventuella luckor i bestämmelserna samt undersöka möjligheterna att komplettera investeringsförbudet till att omfatta åtgärder även på andra områden, såsom teknologiöverföring. Detta berör ett helt spektrum av tjänster, rättigheter och kunskaper, bl.a. i vad avser tekniska samarbetsavtal, patent och licenser. Vid denna genomgång skall också bedömas nya åtgärders förenlighet med Sveriges internationella åtaganden. Vid sammansättningen av utredningen har hänsyn framför allt tagits till arbetets tekniska natur. När detta utredningsarbete är färdigt finns underlag för bedömning av vilka ytterligare överväganden som kan vara motiverade. Då finns förutsättningar för en politisk utvärdering av frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret, ett svar som jag inte kan säga att jag är nöjd med. Här i kammaren diskuterades det utrikespolitik i går, och i dag kommer debatten att fortsätta. Flera talare uppehöll sig i går vid Sydafrika och dess apartheidpolitik samt vid den Sydafrikalag som trädde i kraft den 1 juli 1979. Regeringens hantering av lagen mötte i debatten kritik inte bara från socialdemokratiskt håll utan också från folkpartiet. Den här lagen tillkom efter ett utredningsarbete där samtliga politiska partier deltog. När lagen antogs reserverade sig de moderata riksdagsledamöterna. Sydafrikalagen är i allra högsta grad en politisk angelägenhet, både en utrikespolitisk och som framgår av riksdagsbehandlingen också en inrikespolitisk. Den inrikespolitiska konflikten har ju också visat sig inom regeringen, där ett dispensärende medförde det i svensk politik unika att en grupp statsråd, folkpartiets, reserverade sig emot beslutet att ett svenskt företag skulle få tillstånd till nyinvestering. Den socialdemokratiska kritiken i gårdagens utrikesdebatt mot att regeringen inte inkallat utrikesnämnden före beslutets fattande besvarades av Ola Ullsten, som sade att det är rimligt att inkalla utrikesnämnden. Därmed gav han besked om att så skall ske i fortsättningen. I Staffan Burenstam Linders svar till mig i dag när det gäller den nya utredningen säger han att det här är en fråga av teknisk natur. Det som vi — och jag tror hela riksdagen — uppfattar som en av de mest brännande politiska frågorna har nu av handelsministern förvandlats till en teknisk fråga. Han säger i sitt svar: ”Vid sammansättningen av utredningen har hänsyn framför allt tagits till arbetets tekniska natur.” Då vill jag ställa följande frågor till handelsministern: Anser inte handelsministern att det här är en i alldeles högsta grad politisk fråga? Nästa fråga lyder: När kommer Staffan Burenstam Linder att ta hänsyn till frågans politiska natur, som jag och riksdagen anser vara det viktigaste när det gäller den här frågan?
Herr talman! Gertrud Sigurdsen säger att denna fråga skulle av mig ha förvandlats till en teknisk fråga, ehuru den i allt är en politisk fråga. Låt mig då bara be fru Sigurdsen att läsa om utrikesutskottets betänkande, där detta problem tas upp och där utskottets mening uttrycks. Vad utskottet har bett om är inte ens en utredning, än mindre att det skall vara någon parlamentarisk utredning. I stället talar utrikesutskottet om att det behövs en kartläggning av möjligheterna att utvidga sanktionerna och att det behövs en genomgång av erfarenheterna. Jag har, trots att utskottet inte har talat om utredning, ändå gått på den linjen att det är lika bra att tillsätta en utredning för att få det underlag som utrikesutskottet har bett om. Vidare säger fru Sigurdsen att det här är ingen teknik över huvud taget och ingen politik. Det måste vara ett väldigt tokigt beslut som utrikesutskottet tog. Låt mig principiellt säga, herr talman, att även i frågor som är synnerligen politiska trodde jag att politiker var kloka nog att ändå vilja ha ett sakmaterial som grund för sitt beslut — innan de gör de politiska bedömningarna. Det var därför utrikesutskottet — trodde jag — hade bett om denna kartläggning av möjligheter och granskning av erfarenheter.
Herr talman! Jag vet vad utrikesutskottet har beslutat, även om jag inte deltog i handläggningen i utskottet. Det är klart att det också finns tekniska spörsmål i hanteringen av detta ärende. Men jag vill fråga handelsministern om han anser att det är politiskt mindre känsligt att utvidga de bilaterala sanktionerna mot Sydafrika än vad det var att införa investeringsförbudet, som föregicks av en utredning där de politiska partierna redan från början var med i utredningsarbetet. Jag förnekar inte att det finns frågor av teknisk natur också här. Är bedömningen av om Svenska Petroleum skall samarbeta med ett sydafrikanskt företag för att utvinna olja ur Nordsjön också en teknisk fråga?
Herr talman! Vad beträffar SP:s samarbete med ett sydafrikanskt bolag så är det ett ärende som fru Sigurdsen får fråga industriministern om. SP är ett statligt företag. Jag har över huvud taget inte haft med denna speciella fråga att göra. Fru Sigurdsen säger att hon känner till vad utrikesutskottet har beslutat. Om fru Sigurdsen säger det, är det väl riktigt. Men det föreföll inte så av fru Sigurdsens första inlägg. Av det verkade det som om jag hade förvandlat, för att inte säga nästan förvanskat, utrikesutskottets intentioner, när jag t.o.m. hade gått så långt att jag tillsatt en utredning, trots att det inte ens talats om det i utskottsbetänkandet. Ytterligare utvidgning av den lagstiftning som nu finns innebär säkert att det finns grund för olika och i sig själva komplicerade politiska bedömningar. För att göra sådana bedömningar har jag förutsatt att utrikesutskottet tänkte sig att det var bra att få en genomgång av erfarenheter och kartläggning av möjligheter.
Herr talman! Det är väl också så, Staffan Burenstam Linder, att när riksdagen beslutade i denna fråga, så röstade Staffan Burenstam Linder emot utskottets förslag därför att moderaterna reserverade sig. Staffan Burenstam Linder tycker alltså inte om denna lag och tycker följaktligen inte att man skall gå vidare i denna lagstiftning. Riksdagen bestämmer inte utformningen av det utredningsarbete som regeringen skall göra. Riksdagen gör en beställning till regeringen, och den beställningen skall sedan effektueras. Men jag tror att utskottet och även riksdagen ansåg att det var helt naturligt att det fortsatta utredningsarbetet, som gällde möjligheterna att utvidga de bilaterala sanktionerna mot Sydafrika, hade lika stor politisk anknytning som när det gällde Sydafrikalagen. Jag vill alltså ånyo ställa frågan: Är det politiskt mindre känsligt att utvidga de bilaterala sanktionerna än vad det var att besluta om lagen om förbud mot investeringar?

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig om jag avser att initiera en översyn av reglerna för husrannsakan i vissa lokaler som kyrkorum, t.ex. genom tilläggsdirektiv till tvångsmedelskommittén. Bakgrunden anges vara de former under vilka polisen i samband med verkställandet av vissa förpassningsoch utvisningsbeslut har gjort husrannsakan i kloster och andra lokaler som tillhör kyrkor och samfund. Enligt Thure Jadestig har detta intrång verkat stötande för många. Möjligheten för polisen att företa husrannsakan regleras i 28 kap. rättegångsbalken. Husrannsakan förutsätter att det förekommer anledning att anta att brott på vilket fängelse kan följa har förövats. Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får husrannsakan företas endast om det finns synnerlig anledning att anta att ett föremål som kan tas i beslag påträffas eller att en eftersökt person uppehåller sig där. Vid husrannsakan får inte förorsakas olägenhet eller skada utöver vad som är oundgängligen nödvändigt. Reglerna om husrannsakan är inte direkt tillämpliga när det gäller att eftersöka personer för verkställighet av beslut enligt utlänningslagstiftningen. De särskilda bestämmelserna om tagande i förvar enligt den lagstiftningen får emellertid förstås så att polisen, när det är nödvändigt, får bereda sig tillträde till en lokal där en eftersökt person vistas. Som jag nämnde förra veckan i svaret på en fråga av Christina Rogestam måste det för att polisen skall ha rätt att gå in i lokaler för att eftersöka en utlänning finnas starka skäl att anta att den sökte befinner sig i lokalen i fråga. Reglerna i rättegångsbalken gör inte någon skillnad mellan olika slags lokaler när det gäller möjligheten att företa husrannsakan. Inte heller enligt utlänningslagstiftningen har kyrkor och kloster någon formell särställning. Enligt min mening skulle det vara olämpligt att inskränka möjligheterna till husrannsakan och liknande tvångsmedel beträffande kyrkor, kloster och andra lokaler som används för religiösa ändamål. En sådan inskränkning torde inte heller ha något stöd i svensk rättstradition. En annan sak är att hänsyn så långt det är möjligt skall tas till kyrkorummets helgd vid en husrannsakan eller annan liknande eftersökning. Detta har också enligt vad jag har inhämtat skett i det fall som nyligen har varit föremål för massmedias uppmärksamhet. Mot bakgrund av det anförda anser jag inte att det finns skäl att se över de regler som gäller angående husrannsakan och annan efterforskning i kyrkor och liknande lokaler.